Herr talman! Staten betalar genom styrelsen för vårdartjänst kvalificerad boendeservice och social omvårdnad i vardagen åt handikappade som bedriver högskolestudier. Inom ramen för de medel som står till förfogande för ombyggnadsarbeten förbättrar byggnadsstyrelsen successivt högskolans lokaler för att underlätta rörelsehindrades studiemöjligheter. Talboksoch punktskriftsbiblioteket svarar för produktion av studielitteratur för synskadade studerande i högskolan. I årets budgetproposition föreslås att medlen för detta ändamål räknas upp med 1 milj.kr. Tolkhjälp ges åt döva, och kostnaderna för den bestrids inom ramen för anslagen till högskolan. Slutligen kan den som är handikappad få företräde vid urval till högskoleutbildning. En rad åtgärder vidtas således för att underlätta handikappades studier. Trots detta kan det finnas hinder av olika slag för handikappade att genomgå utbildning. Det ankommer på alla berörda myndigheter att så långt det är möjligt bidra till att sådana hinder undanröjs.

Herr talman! Besparingarna inom den offentliga sektorn har lett till en rad försämringar för människor med funktionshinder. Hur handikappad man blir av sitt hinder bestäms som bekant av förhållandena i samhället. När jag fick del av uppgiften att en sökande vägrats inträde till psykologiska institutionen vid Stockholms universitet med motivering att lokalerna saknar hiss, ansåg jag det vara befogat med ett klargörande från utbildningsministern. Det har även framkommit att synskadade avvisats därför att delar av undervisningen sker med video. Självfallet kan dessa faktorer inte godtas som skäl för att utestänga handikappade från universitet och högskolor. Min fråga till utbildningsministern har föranletts av ett konkret fall. I det fallet har den sökande antagits, efter det att DHR uppvaktat utbildningsministern i ärendet. Visserligen är ministern förhindrad att här i riksdagen uttala sig i enskilda fall, men vi kanske kan vara överens om en princip, nämligen att sådana här ärenden borde kunna lösas utan att en minister skall behöva gripa in. Om det förekommer praktiska, oövervinnerliga hinder såsom dåligt handikappanpassad miljö, så får man kanske böja sig för detta på kort sikt, men man får arbeta på längre sikt för en förändring. Vi vet också att poängsystemet slår olika. Det krävs alltså olika hög poäng för att komma in på olika studieorter.

Vi kan kanske godta sådana faktiska skäl, men konstruerade hinder kan vi aldrig godta. Jag hoppas att vi är överens om det.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om jag vill medverka till att sådana bedömningar förhindras i fortsättningen som innebär att studerande som saknar betyg i engelska inte får delta i en enstaka kurs inom högskolan. För allmän behörighet till högskolestudier krävs kunskaper i engelska motsvarande slutförd lärokurs om minst två årskurser i gymnasieskolan. För sådana sökande till enstaka kurs som är behöriga på grund av ålder och yrkesverksamhet kan dock den lokala antagningsmyndigheten föreskriva att kravet på engelska inte skall gälla. Varje högskoleenhet avgör alltså om det generella kravet på kunskaper i engelska skall gälla för en viss kurs eller om befrielse skall ges från detta krav. Jag kan givetvis inte uttala mig om enskilda fall. Det är emellertid enligt min mening viktigt att sökande utan gymnasieutbildning men med lång arbetslivserfarenhet inte genom formella krav hindras från att delta i högskolekurser som de har särskilt behov av och reella förutsättningar att klara av. Jag utgår från att högskolemyndigheterna tillämpar bestämmelserna i denna anda.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag tycker det var ett bra svar, eftersom det gör klart att det inte är formalia som skall vara avgörande för intagningen till högskolan. Det finns ju många människor ute i organisationer och i näringslivet som har direkta, akuta behov av att fördjupa kunskaperna på de områden där de är verksamma i det dagliga livet. På högskolan finns naturligtvis en del av dessa kunskaper, och jag ser det som mycket angeläget att så många som möjligt kan ta del av dessa kunskaper. Det är bra för samhället, det är bra för organisationerna och det är bra för näringslivet. Inte minst tror jag att det är bra för högskolan att människor med konkret, praktisk erfarenhet kan tillföra högskolan och sina kurskamrater sina kunskaper och erfarenheter. Jag tror mig veta att de flesta inom högskolan delar dessa värderingar, men tyvärr kan det fortfarande inträffa sådana här misstag. Efter det klargörande svar som utbildningsministern nu har lämnat tror jag att dessa problem skall vara ur världen för framtiden. Jag tackar för ett bra och klargörande svar.

Herr talman! Jag tackar socialministern för det positiva svaret. Anledningen till min fråga är en situation som är rätt vanlig, nämligen att man nödgas vara sjukskriven i onödan för att det är svårt att ta sig till och från arbetet. Ett exempel: En person som fått sträckbehandling för diskbråck kunde inte själv köra bil eller använda kollektiva färdmedel. Han måste anlita taxi eller åka med arbetskamrater. Han kunde sköta sitt arbete när han väl var på sin arbetsplats. Han begärde ersättning från försäkringskassan med motiveringen att försäkringskassan skulle tjäna minst 300 kr./dag genom att betala resor i stället för sjukpenning. Men det gick inte på grund av rådande bestämmelser. Inte heller gick det att få färdtjänst i den kommunen. Färdtjänst tillämpas olika beroende på i vilken kommun man bor. Det finns kommuner som ger färdtjänst i sådana fall som jag avser. När det gäller resor till och från arbetet går det att i ganska stor utsträckning utnyttja arbetskamrater, men det är inte alla som har arbetskamrater som kan ställa upp. Jag känner till fall där arbetsgivaren betalat resorna. Men kan man räkna med att ett litet företag skall kunna ställa upp med dagliga resersättningar? Dessutom är det principiellt fel att arbetsgivaren skall betala resor för att förkorta sjukskrivningen för en anställd. Det kan innebära en press att ta sig till arbetet för den som behöver vara sjukskriven. Jag har också blivit underrättad om att någon fått göra avdrag i Nr 86 deklarationen för taxiresor, då han på grund av sitt hälsotillstånd inte kunnat Tisdagen den ta sig till arbetet på annat sätt. Det finns taxeringsnämnder som inte godtar — 21 februari 1984 sådana yrkanden. Avdrag i deklarationen är inte bästa sättet — resorna kostar i alla fall en del för den enskilde. Enligt min mening skall den myndighet som ; Om ersättning har den direkta vinsten av en förkortning av sjukskrivningstiden svara för den genom försäkringsmerkostnad som uppstår när någon skall ta sig till arbetet i stället för att vara kassan för resor till sjukskriven — och det blir försäkringskassan. och från arbetet i Min motion 1982/83:450, med de riktlinjer som jag angett i min fråga, vissa fall avslogs med hänvisning till att det skulle bli någonting nytt i försäkringssystemet och att det skulle bli stora gränsdragningsproblem. Men problem är till för att lösas, och jag tycker att socialministern har angett en riktlinje för det i sitt svar. Jag skulle vilja ställa en följdfråga: Hur snart skall utredningen tillsättas, och — vad som kanske är ännu viktigare — när beräknas den vara klar med sitt arbete?

Herr talman! Jag får tacka för detta andra inlägg från socialministern. Jag hann inte i mitt första anförande nämna, när det gällde det fall som jag tog upp i min fråga, att när vederbörande var på försäkringskassan och försökte övertyga om allt detta som socialministern senast sade, om samhällsnyttan osv., svarade man: Du skall vara tacksam för att du får vara sjukskriven — det är många som skulle vara det i ditt ställe. Med den helt felaktiga inställningen från en myndighets sida kan man inte komma långt, då tänker man inte konstruktivt. Nu har jag fått ett positivt svar, och jag ser med förväntan fram mot utredningen — och att den skall jobba snabbt.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det räcker inte med att läkaren måste vara leg. läkare i dagens sjukvård — patienten måste också vara leg. patient. Sedan årskiftet är nämligen läkarna ålagda att kontrollera identiteten hos den patient som skall sjukskrivas. Är patienten inte känd, skall han legitimera sig med ID-kort, körkort eller pass. Anledningen tycks vara att det i några få fall har förekommit att en person har lurat till sig sjukpenning genom att skicka en sjuk medhjälpare till läkarundersökningen. Men för att komma åt denna extremt sällsynta företeelse får man inte utgå ifrån att varje patient är en potentiell bedragare. Många patienter upplever det kanske inte som en förödmjukande handling att behöva visa upp sin legitimation, men det finns å andra sidan situationer där förhållandet mellan läkare och patient är bräckligt och kan äventyras, om det visar sig att läkaren ifrågasätter patientens identitet. Vidhåller socialstyrelsen och riksförsäkringsverket detta krav, skall vi vara medvetna om att det är ytterligare ett steg på vägen mot ett totalkontrollerat samhälle där man, liksom i öststaterna och i Sydafrika, ständigt måste bära med sig ID-kort eller pass. Ett sådant Sverige tror jag mycket få vill ha, och det gäller att ständigt vara på sin vakt mot sådana tendenser. Jag är medveten om att kravet på identitetskontroll finns medtaget i socialstyrelsens generella föreskrifter om intyg från 1981. Jag är också medveten om att det kan vara nödvändigt att personer får styrka sin identitet när det t.ex. gäller läkarintyg för körkort eller för en pensionsförsäkring. Men jag kan inte finna det belagt att försäkringsbedrägerierna vid sjukskrivning skulle vara sådana att identitetskontroll är nödvändig. Statsrådet säger ju själv att sådana bedrägerier är sällsynta. Inte heller kan jag finna att vi har någon författning som säger att sjukkassan kan vägra att betala ut sjukpenning om identitetskontroll inte har utförts — jag fick inget svar på den fråga jag ställde om detta. Jag är ledsen att det inte finns någon öppning i socialministerns svar. Ansträngningarna borde enligt min mening inriktas på att ta bort kravet på att patienterna på ett eller annat vis skall legitimera sig vid sjukskrivning, om de inte är kända. Jag vet att också Läkarförbundet är mycket olyckligt över kravet på legitimation och skulle vilja se en ändring av det här förhållandet.

Herr talman! Jag tror inte att det behövs mycket fantasi för att inse skillnaden mellan att visa legitimation när man tar ut pengar på en bank och när man ger sig av utomlands å ena sidan och det problem vi berör nu å andra sidan. En läkare och en patient kan ha ett förtroendefullt samtal och patienten behöver inte legitimera sig för själva den sjukvårdande behandlingen. Men så fort det blir fråga om sjukskrivning skall läkaren, om han inte känner patienten, vara skyldig att kräva legitimation. Det är detta som med rätta upprör väldigt många läkare. Jag tror att också Sten Andersson kan inse detta. Inom Läkarförbundet är man inte alls glad över detta, men man ansåg sig bunden av föreskrifterna från 1981 från socialstyrelsen. Man säger i en ledare i läkartidningen: ”Förbundet har emellertid både i arbetsgruppen och till riksförsäkringsverket påpekat behovet av ett tredje ”identitetsalternativ”, nämligen att identiteten ej styrkts. Slutligen har också — med hänsyn till kontrollfunktionens störande effekt på patient-läkarrelationen — påtalats önskvärdheten om att identitetskontroll utförs av administrativ personal i samband med inskrivning eller utlämnande av intyg.” Det vore i så fall betydligt bättre än den ordning som nu gäller. Jag förstår fortfarande inte varför det skall vara nödvändigt med legitimationskontroll i dessa fall, eftersom ju praktiskt taget varje patient har rätt att sjukskriva sig själv fem dagar utan någon form av läkarintyg. Jag är slutligen glad över att socialministern öppet sade ifrån att den patient som sjukskrivs utan att legitimation har avkrävts inte skall gå miste om sin sjukpenning. I pressen har påståtts att detta skulle gå ut över patienten; det gör det alltså inte.

Herr talman! Jag vill anmäla att Hans Peterssons i Hallstahammar interpellation om SJ:s service på mindre orter på grund av tjänsteresor inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Hans Petersson om att interpellationen kommer att besvaras den 12 mars 1984.

Herr talman! Jan Hyttring har frågat mig om det inte vid beslut om vägomläggning kan föreligga besvärsrätt för andra än berörda markägare. Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut om vägomläggningar regleras genom den allmänna bestämmelsen om besvärsrätt i förvaltningslagen . Enligt den bestämmelsen får talan föras av den som beslutet angår, om det har gått honom emot. Allmänt sett brukar som förutsättning för besvärsrätt krävas att det aktuella beslutet antingen påverkar den klagandes rättsliga ställning eller, som det brukar uttryckas, rör ett intresse som på något sätt har erkänts av rättsordningen. Vid beslut om vägomläggning innebär detta normalt att endast berörda markägare är besvärsberättigade. Innan beslut om vägomläggningar fattas har alltid samråd skett med berörd kommun. Kommunerna har rätt att överklaga beslut om vägomläggningar. Med det demokratiska system vi har här i landet är det kommunens uppgift att svara för allmänna planeringsfrågor, som berör kommunen och dess invånare. Jag är inte beredd att medverka till någon ändring av den ordningen.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Curt Boström för svaret på min fråga. Befolkningen i Tidafors och jag själv är mycket besvikna över regeringens beslut att någon prövning inte skall göras när det gäller inkomna besvär över fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 240. Bl. a.har näringsidkare besvärat sig. Betingelserna för deras näringsutövande kommer att helt ändras, om den nya vägsträckningen förverkligas. Regeringen vill, i allmänt tal, minska byråkratin och ge den lokala befolkningen mer att säga till om. Ortsbefolkningen vill emellertid inte ha någon ny vägsträckning utanför det lilla handelscentrum som byggts upp i Tidafors. Det är tillräckligt med en förbättring av nuvarande väg för att trafiksäkerheten skall förbättras. Beträffande omläggningen av väg 240 vill jag framhålla att beslutet om fastställelse av arbetsplanen definitivt går emot den som besvärat sig. I vägverkets motiv för fastställelse av arbetsplanen anges att Karlstads kommun tillstyrkt hög prioritering av denna nya vägsträckning. Detta är fel. Karlstads kommun anser inte att vägomläggningen bör prioriteras högt. Inte heller Hagfors eller Munkfors kommuner har uttalat sig om någon första eller andra prioriteringsgrad när det gäller väg 240. Med hänsyn till förvaltningslagen och besvärsanvisningarna är det min bestämnda uppfattning att regeringen bör pröva inkomna besvär.

Herr talman! Lars Hjertén har anfört att en företagare, som fått tillbaka för mycket inbetald mervärdeskatt, eftertaxerats för det återbetalda skattebeloppet och då påförts restavgift och respitränta för beloppet, trots att haninte har haft tillgång till det. Lars Hjertén har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att undanröja detta missförhållande. Det finns enligt min mening ingen praktisk möjlighet när det gäller restavgift och respitränta att särbehandla de eftertaxeringsfall som beror på att mervärdeskatt har återbetalats. I den situation som Lars Hjertén beskriver skulle effekterna av restavgiften och respiträntan kunna motverkas av att ränta betalades ut på den återbetalade mervärdeskatten. Detta är dock en komplicerad fråga. Den skattskyldige kan nämligen ha tagit ut för hög skatt av sina kunder och också betalat in den till länsstyrelsen. När felet upptäcks och skatten återbetalas, bör återbetalningen egentligen föras vidare till kunderna. Om så sker, torde det normalt inte bli fråga om någon eftertaxering. Det kan dock i många fall vara svårt att göra en sådan överföring till kunderna. Om den skattskyldige behåller beloppet kan man enligt min mening inte tala om missförhållanden som behöver rättas till. Detta är särskilt tydligt om företagarens kunder själva är skattskyldiga till mervärdeskatt och har kunnat göra avdrag för den för högt debiterade mervärdeskatten, trots att länsstyrelsen bara får in det rättade lägre beloppet. Den komplicerade frågan om ränta vid återbetalning av mervärdeskatt ingår i mervärdeskatteutredningens uppdrag och kommer därför att bli aktuell när utredningens förslag har lämnats.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

Man klargjorde för honom att han skulle betala hög moms på det som betraktades som kioskförsäljning eller ambulerande försäljning och låg moms på serveringen i företagets matsal. Så skedde fram till år 1981. Då erfor han att en kollega, som hade en servering av samma slag på en annan industri, betalade den lägre mervärdeskatten även i fråga om den ambulerande försäljningen. Han tog därför på nytt kontakt med länsstyrelsen. Länsrätten bestämde att företagaren skulle få tillbaka den del av mervärdeskatten som han felaktigt betalat in. Till saken hör också att företagaren inte skall skatta för pengarna det år han disponerar dem. I stället skall de pengarna läggas till varje års inkomst fr.o.m. 1976. Inte heller får företagaren göra någon ändring i boksluten för de aktuella åren. Han får t.ex. inte öka avskrivningarna, vilket han egentligen hade kunnat göra. Företagaren efterbeskattas varje år genom att den återbetalade momsen läggs till varje års inkomst. Företagaren måste alltså betala både kvarskatteavgift och respitränta för pengar som han under de här åren inte haft tillgång till, vilket staten däremot haft.

Herr talman! Ingegerd Troedsson har mot bakgrund av reglerna om beräkning av tilläggsbelopp och om beskattningen av makars B-inkomster frågat mig om jag a) är medveten om att kvittningsrätten på detta sätt sätts ur spel för många makar, b) är medveten om att B-inkomsten på detta sätt kan belastas med mer än 100 96 i marginalskatt, c) avser att göra något för att förhindra detta. Utgångspunkten för beräkning av underlaget för tilläggsbelopp utgörs av den beskattningsbara inkomsten, som bl.a. ökas med medgivna underskottsavdrag. Därvid skall underskott avt.ex. en villafastighet minskas med den skattskyldiges inkomst av kapital, dock högst 30 000 kr. Regeln gäller utan inskränkning även för makar. Alltsedan särbeskattning av makars A-inkomster infördes har gällt att underskottsavdrag, liksom andra allmänna avdrag, i första hand avräknas från A-inkomst. 1982 års skattereform har inte inneburit någon förändring i detta avseende. Samma system som tidigare tillämpas alltså såväl under övergångsåren som därefter. I frågan nämner Ingegerd Troedsson som exempel en gift skattskyldig som har en A-inkomst på 85 000 kr., en inkomst av kapital på 30 000 kr. och ett villaunderskott på 20 000 kr. Makens marginalskatt anges till 75 70. Skatten på inkomsten av kapital blir 21 250 kr., om man — som synes ha skett i frågan — betraktar den som den högsta delen av inkomsten och räknar med en kommunal skattesats på 30 20. Underskottsavdraget, som räknas av från A-inkomsten, sänker skatten med 10 000 kr. Ingegerd Troedsson har jämfört skillnaden mellan dessa båda skattebelopp, 11 250 kr., med vad som återstår om underskottet avräknas från B-inkomsten och då fått en skatt på dessa 10 000 kr. om 112,5 96. Med samma metod skulle skattesatsen bli oändlig, om underskottet hade uppgått till 30 000 kr. Ingegerd Troedssons räknemetod är således orimlig. Sambeskattningen av makars B-inkomster har begränsats i samband med 1982 års skattereform, främst av förenklingsskäl. I den fortsatta översynen av skattesystemet i förenklande riktning kommer givetvis frågan om beskattningen av makar ånyo att aktualiseras. Jag är emellertid inte beredd att för dagen gå in på vilka förändringar som kan komma i fråga.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
Däremot kan det inte vara sambeskattningens syfte att belasta makarna med högre skatt än om all inkomst låg hos den make som har högst A-inkomst. Emellertid har de nya inkomstskattereglerna, med deras tilläggsbelopp, medfört att sambeskattningens alla nackdelar kombineras med alla de nackdelar som en individuell beskattning av kapitalinkomster kan ha. Många familjer har också, efter skatteuppgörelsen den underbara natten, gjort sin planering utifrån uttalandet om att ett överskott av kapital skulle få kvittas mot ett underskott i det egna hemmet, om samma make hade både överoch underskott. Den missuppfattningen kan få allvarliga följder. Jag skall ta ännu ett exempel: Hustrun i en familj hade ärvt ett småhus, som man måste sälja på grund av flyttning. Betalningen skedde i form av en revers med ränteinkomster på omkring 35 000 kr. I medvetande om kvittningsrätten accepterade makarna reversen. Hustrun stod också som ägare till det nya huset, som hade ett underskott på omkring 30 000 kr. Man räknade då med att skatten skulle utgå på endast mellanskillnaden, 5 000 kr., dvs. att skatten skulle bli omkring 2 500 kr. Men det visade sig att dessa makar på denna nettoinkomst på 5 000 kr. kommer att få betala omkring 10 000 kr. i skatt — fyra gånger mer än vad de hade räknat med. Nu säger finansministern att det i det här sammanhanget är orimligt att räkna i procent. Men faktum är, som finansministern själv säger, att procentsatsen på marginalskatten kan bli oändlig. Nu fick jag inget klart svar på om finansministern var medveten om de här konsekvenserna när den nya lagstiftningen infördes. Var finansministern det, tycker jag att det är i högsta grad förvånansvärt att finansministern, då som riksdagsman, var beredd att acceptera konsekvenserna. Skall en demokrati fungera krävs det att medborgarna är lojala mot beslutsfattarna. Men det förutsätter också att besluten uppfattas som moraliska, i varje fall inte som omoraliska. I det här fallet kan tydligen precis vad som helst hända. Jag hade önskat få svaret att man givetvis skyndsamt vill ta itu med dessa skatteregler, så att sambeskattning och särbeskattning i de här fallen inte får dessa helt orimliga konsekvenser. Vi kommer att fortsätta vårt arbete på det Nr 86 här området. Tisdagen den

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om jag avser föreslå regeringen att ålägga domänverket att omedelbart stoppa den pågående avverkningen i de fjällnära skogarna.
Domänverkets generaldirektör meddelar att inga nya avverkningar skall starta i de fjällnära skogarna. Detta är positivt även om det är ett besked som borde ha kommit mycket tidigare.
F.n. pågår utredningar, bl.a. en urskogsinventering och en hänglavsinventering, inom berörda områden. Dessutom har vissa sameorganisationer hos regeringen begärt att några avverkningar inom Jokkmokks revir skall stoppas. Beredningen av detta ärende är ännu inte klar.
Det anmärkningsvärda är att man trots de fakta som framlagts ej beslutat att upphöra med de avverkningar som startats eller planerats starta under vintern. Avser statsrådet att föreslå regeringen att ålägga domänverket att omedelbart stoppa den pågående avverkningen?
Med hänsyn till detta är jag nu inte beredd att göra något uttalande i frågan.
Herr talman! Man måste fråga sig hur likgiltiga inför en skövling av oersättliga naturvärden ansvariga politiker får vara. Hur okänsliga får de vara när en minoritet begär att deras rättigheter respekteras? Dokumentationen på visat ointresse från regeringens sida i den här frågan är lång och dyster. Svenska samers riksförbund har gått till regeringen upprepade gånger och krävt stopp på avverkning och vägdragning i de fjällnära skogarna. Riksdagens revisorer ifrågasatte redan förra året domänverkets handlande när det gällde de fjällnära skogarna. Jag har ställt flera frågor här i riksdagen till ansvarigt statsråd. Till sist lyckades Dagens Nyheter, genom förtjänstfullt reportagearbete, skapa uppmärksamhet i frågan; tidningen gav bevis på vad som höll på att ske eller hade skett där domänverket gått fram. Så äntligen, den 3 februari, låter domänverket meddela att man stoppar nya avverkningar. Det är inte något helt tillfredsställande beslut, det innebär nämligen att man fullföljer de arbeten som har påbörjats eller planerats för vintern. Det är anledningen till min fråga. När jag nu får svar blir min fråga: Kan man acceptera detta förfaringssätt? Det finns naturligtvis skäl att inte göra för tvära kast beträffande planerad avverkning. Men här är det fråga om dålig planering och ett oegentligt förfarande av domänverket. Vad som sedan måste påtalas är domänverkets skäl till avverkningsstoppet. Det sägs från ansvarigt håll att man måste få klarhet med anledning av de motstridiga uppgifterna om möjligheterna att förnya skogen. Det är inte bara en fråga om att förnya skogen. Från naturskyddssynpunkt gäller det skog som är oersättlig. Samerna behöver de hänglavar som finns i skogen för sin rennäring. Att över huvud taget 129 diskutera avverkning innan den pågående hänglavsinventeringen är slutförd är helt oacceptabelt. Svaret från statsrådet borde ha varit att man omedelbart skall stoppa avverkningen. Det finns inget annat godtagbart svar.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om jag är beredd vidta åtgärder syftande till att riksdagens beslut om återglassystem genomföres. Bakgrunden till frågan är att riksdagen i juni i fjol förordade att det fortsatta arbetet för ökad återvinning av vinoch spritflaskor skulle inriktas på införande av ett återglassystem. Ett sådant system skulle i detta fall innebära att ett s.k. återglas införs för vin och sprit kombinerat med återtag av annat engångsglas från hushållen. En utgångspunkt är att allt systemglas pantbeläggs, vilket bör leda till hög återvinning. Olika frågor som rör återvinning och omhändertagande av i första hand dryckesförpackningar bereds f.n. inom regeringskansliet, varvid riksdagsbeslutet självfallet skall beaktas.

Herr talman! Tyvärr fick jag inget vidare besked i dag i den här frågan, men jag hoppas att det kommer att lämnas senare. Jag vill börja med att ställa tre följdfrågor till jordbruksministern, så att han kan fundera på dem under tiden som jag kommenterar svaret i övrigt. För det första: Hur skall jag tolka svaret? För det andra: Skall riksdagens beslut beträffande återglas gälla fullt ut eller håller man på att köra över det beslutet? Det skall beaktas, säger statsrådet, men kommer man att följa det? För det tredje: När får arbetarna vid Hammars glasbruk, som är hotade i detta fall, besked om hur det skall bli och vid vilken tidpunkt ett eventuellt återglassystem skall börja gälla? Det är viktigt, bl.a. av tekniska skäl, att det sker senast i april månad. Därmed återgår jag till att tala om vad det handlar om. Ett återglassystem kan i det korta perspektivet innebära att Systembolagets samtliga flaskor går till återglas och ökar basen för glasåtervinning till ca 100 miljoner flaskor per år. I det längre perspektivet möjliggörs en bred återvinning av glaset i kommunernas sophantering, något som har både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det handlar om att rädda kvar två glasbruk i landet, som är viktiga också ur beredskapssynpunkt. Det gäller Hammars glasbruk och Limmared. Men det är Hammar som i första hand är hotat. Det är primärt fråga om att kunna behålla 300 jobb vid Hammars glasbruk. Totalt kan det handla om 400 jobb Nr 86 inom Askersunds kommun, där alternativa sysselsättningar inte finns att få Tisdagen den utan vidare.

Herr talman! Jag är starkt medveten om de problem som Per Israelsson redovisat i sammanhanget. Låt mig också få säga att frågan på sitt sätt är ganska komplicerad. Därför skall Per Israelsson tolka mitt svar såsom det är givet. Jag är starkt medveten om att det finns en tidsaspekt med i bilden. Beslut kommer därför att fattas inom den närmaste tiden — just med tanke på den brådska som föreligger.

Herr talman! Det var ju litet klarare besked: Vi kan, som jag förstod det, räkna med beslut under våren. Det behövs, eftersom det handlar om att göra nyinvesteringar, exempelvis i en ugn. Och det är framför allt fråga om att lämna besked till arbetarna, som f. ö. är fackligt anslutna till det förbund som jag själv i många år tillhört. Det är viktigt att det beskedet kommer fram, och det är viktigt att riksdagens beslut beträffande återglas kommer att gälla. Det fattades med betydande majoritet i kammaren i början av juni förra året. Det här är inte något unikt för Sverige. Exempelvis Schweiz har ett återglassystem under ordnade förhållanden vilket fungerar hyggligt. Det bör det kunna göra också i Sverige. Om nu Systembolaget anför svårigheter att samla in glas osv. tror jag inte det skall överskattas. Det schweiziska systemet innebär att man samlar in glasen på ett organiserat sätt ute i samhället, och det tror jag att man måste göra om glaset från soporna i kommunerna också skall komma in i bilden. Jag tror att det är ett system som är fullt genomförbart och som bör genomföras för att rädda bl.a. Hammars glasbruk.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om kommunernas beslutsrätt är oinskränkt när det gäller undantag från lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark och om jag avser att vidta några åtgärder i anledning av vad som anförts i frågan. Enligt den lag om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark som trätt i kraft den 1 januari 1984 gäller ett generellt förbud mot spridning av lövbekämpningsmedel. I fråga om de skogsområden inom en kommun som fullmäktige bestämmer får undantag från detta förbud inte lämnas. För sådana skogsområden gäller således ett totalförbud mot användningen av lövbekämpningsmedel. Dessa områden skall enligt lagen vara av betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller annat kommunalt intresse. För övriga skogsområden kan skogsvårdsstyrelsen medge undantag, om lövslybekämpningen inte rimligen kan ske med mekaniska metoder. Kommunfullmäktige har således enligt den aktuella lagen att självständigt besluta om hur stor del av kommunens skogsmark som skall omfattas av ett totalförbud.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till att jag ställde frågan var att länsstyrelsen i Västerbottens län med landshövdingen i spetsen kallade samman representanter för länets kommuner och även representanter för skogsbruket och naturvårdsverket. Denna konferens följdes upp med ett program i lokalradion, där man intervjuade olika personer. En del kommunalråd intervjuades. Ett kommunalråd sade att det inte finns något lekmannainflytande efter den uttolkning av lagen som nu hade gjorts. ”Vi begriper ingenting”, sade kommunalrådet. Det andra kommunalrådet sade att det här måste vara en form av partsinlaga. Det tredje kommunalrådet sade att det hela har blivit mycket förvirrande. På konferensen fick man veta att skogskommuner inte helt kunde förbjuda användning av kemiska medel — det var storstadskommunerna som hade den möjligheten. Man fick höra att det var mycket tveksamt om fullmäktiges beslut skulle stå sig vid ett överklagande. Kammarrätten eller regeringsrätten skulle ha möjlighet att gå in och ändra fullmäktiges beslut. Det har hela tiden varit min uppfattning att det är möjligt att ändra ett kommunfullmäktiges beslut endast i de fall formella fel har begåtts — t.ex. om sammanträdet inte utlysts i laga ordning eller om ärendet inte beretts. Jag vill tacka för ett mycket klart och tydligt svar. Vad jag förfäktat i detta fall är alltså helt riktigt. Jag vill bara konstatera att kommunfullmäktiges beslut inte kan bli föremål för ändring i kammarrätten resp. regeringsrätten annat än om formella fel begåtts. Nr 86 Jag vill än en gång tacka för det klara svaret. Tisdagen den
Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen är beredd att, med hänsyn till miljöintressena, förhindra att en kolbaserad värmeanläggning startas i ett län, där skadorna av försurningen redan fått en allvarlig omfattning. Bertil Måbrinks fråga är föranledd av att Volvo Personvagnar, Olofströmsverken, av koncessionsnämnden för miljöskydd har fått tillstånd enligt miljöskyddslagen att övergå till eldning med kolbränsle i två av bolagets energicentraler. Övergången till användning av kolbränsle sker i samband med att Olofströmsverken och Olofströms kommun inlett ett samarbete om fjärrvärmeleveranser från bolagets värmecentraler. Koncessionsnämndens beslut har överklagats av bl.a. sakägare företrädda av vänsterpartiet kommunisterna i Olofström. Besvärsärendet är under beredning i jordbruksdepartementet. Försurningen av mark och vatten är vår kanske viktigaste miljöfråga. Blekinge hör utan tvivel till de områden i landet som är mest utsatta för försurningen. En viktig åtgärd för att komma till rätta med försurningen är att ytterligare minska luftföroreningsutsläppen inom landet och arbeta aktivt internationellt för sådana åtgärder. Jag har därför tillkallat en särskild aktionsgrupp för att samordna och ytterligare intensifiera insatserna mot detta allvarliga miljöhot. Aktionsgruppen skall bl.a. utarbeta underlag för ett nytt åtgärdsprogram. Regeringen kommer i en proposition i vår att redovisa hur regeringen i samband med kolanvändning avser att ytterligare begränsa utsläpp som skulle kunna leda till försurning.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på Bertil Måbrinks fråga, ett svar som han tyvärr inte har tillfälle att själv ta emot. Vi hade ju tillfälle att ganska ingående diskutera frågan om försurningen i den allmänpolitiska debattens slutskede, och det som jordbruksministern i dag säger i svaret till Bertil Måbrink är i stort sett en uppföljning av vad som sades då. Vi behöver kanske inte återigen repetera allt vad som sagts och allt vad vi vet om försurningsriskerna i södra Sverige, enkannerligen naturligtvis i Blekinge — detta är väl känt. Det anmärkningsvärda är att man, trots de vitt spridda kunskaperna om dessa förhållanden, i en kommun och i en stor industri ändå varit beredd att satsa på en övergång till kolbaserad energiframställning, vilket alltså varit aktuellt i Olofström. 133 Nu är detta ärende, såsom också nämns i svaret, överklagat. Jag kan inte finna att jordbruksministern ger något direkt konkret svar på Bertil Måbrinks fråga. Frågan var hur regeringen ser på denna allvarliga introduktion av en stor industri, där ett överklagande nu alltså ligger hos regeringen. Det vore bra, tycker jag, ifall jordbruksministern litet mera konkret kunde svara på Bertil Måbrinks fråga, om regeringen är beredd att med hänsyn till miljöintressena förhindra att en sådan här koibaserad värmeanläggning startas. De allmänna synpunkterna känner vi till, och där är vi överens. Men är regeringen beredd att förhindra etablering av en kolbaserad värmeanläggning, om kommun och företag skulle vara eniga om att starta anläggningen? Jag skulle gärna vilja ha ett mera konkret besked härvidlag än vad som lämnats i frågesvaret.
Herr talman! Jag utgår från att Oswald Söderqvist är väl medveten om att jag inte kan lämna besked om avgörandet av ett enskilt ärende som är föremål för handläggning inom jordbruksdepartementet.

Herr talman! Det är självfallet så som jordbruksministern säger när det gäller enskilda ärenden. Men man kan ju ha en generell uppfattning. Det finns för resten — det vet jag redan — på andra platser i landet än den nu aktuella motsvarande mål på gång så att säga, vilka måhända så småningom hamnar hos regeringen, i den mån det finns tillräckligt starka intressen och tillräckligt underlag för att man från resp. orter skall komma med överklaganden. Då blir frågan återigen akut. Utan att behöva gå in på ett enskilt fall kan väl regeringen och regeringens representant — i detta fall jordbruksoch miljöministern — ge uttryck för en bestämd uppfattning om detta med övergång till kolbaserad energiproduktion, när vi vet hur förhållandena är, speciellt i Blekinge och södra Sverige i övrigt.
Herr talman! Regeringens generella inställning har jag gett uttryck för i mitt svar. Vi är klart medvetna om att vi med stor omsorg och stor försiktighet måste bedöma på vilket sätt den s.k. kolintroduktionen skall ske. Vi kommer, i den proposition som jag aviserat i mitt svar, att ge konkreta besked om de ytterligare förstärkningar som blir nödvändiga i kampen mot försurningen.
Herr talman! Det går antagligen inte att komma längre i debatten i dag, och vi avvaktar naturligtvis med spänning kolpropositionen, som den populärt har kallats. Det har hänvisats till denna proposition i många andra debatter, och då den framläggs får vi väl återkomma till frågan och se vilket åtgärdspaket regeringen kommer att lägga fram genom jordbruksministern och andra ansvariga.
Stora Kopparberg och Swedish Match har inlett förhandlingar i avsikt att bilda ett gemensamt stort bolag för tillverkning av fönster. Det nya bolaget skall från det statligt ägda ASSI få överta ETRI-gruppen och från Stora Kopparberg SP-gruppen. Swedish Match har redan i dag genom heleller delägarskap en dominerande ställning när det gäller tillverkning av t.ex. dörrar och skåp.
Detta är en allvarlig fråga, och jag vill än en gång peka på den fara vi ser här och som aktualiserats även från andra håll, enkannerligen från högerhåll och från skogsindustrin, när man på nytt börjat tala om Secure-reaktorer. Den saken har jordbruksministern och jag tidigare debatterat. En följdverkan av diskussionen om kolintroduktionen kan bli en ny debatt om Securereaktorer, vilket gör det hela ännu allvarligare.
Genom den planerade bolagsbildningen sker en ytterligare koncentration inom byggmaterialindustrin vad avser tillverkningen av dörrar och fönster. och bildandet av det nya fönsterbolaget får för den framtida utvecklingen inom byggmaterialindustrin när det gäller tillverkningen av bl.a. fönster och dörrar?

Herr talman! Rune Backlund har frågat statsrådet Roine Carlsson vilka effekter han bedömer att ASSI:s försäljning av Etrigruppen och bildandet av det nya fönsterbolaget får för den framtida utvecklingen inom byggmaterialindustrin när det gäller tillverkningen av bl.a. fönster och dörrar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. På grund av nedgången inom nybyggandet sedan mitten av 1970-talet har efterfrågan på fönstersnickerier minskat kraftigt. Statens industriverk har av denna anledning nyligen påbörjat en utredning om fönsterindustrin. Utredningen, som sker inom ramen för branschprogrammet för den träbearbetande industrin, väntas vara färdig inom några månader. Enligt vad jag inhämtat visar de hittills framkomna resultaten att utbudet av fönstersnickerier är för stort i förhållande till efterfrågan och att lönsamheten av denna anledning är svag. Industriverket avser att med utgångspunkt i utredningsresultaten föra diskussioner med branschen om erforderliga strukturförändringar. Jag utgår ifrån att verket noga beaktar resultatet av förhandlingarna mellan Swedish Match, Stora Kopparberg och ASSI liksom att de anställdas organisationer bereds tillfälle delta i strukturdiskussionerna. I den mån strukturförändringar kan leda till negativa effekter för konkurrenssituationen åligger det Näringsfrihetsombudsmannen att bevaka utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs. Jag utgår ifrån att NO noga följer utvecklingen på området. Inom dörrsnickeriindustrin har en omfattande strukturomvandling till följd av den vikande efterfrågan på den svenska marknaden redan genomförts. Även inom detta område utgår jag ifrån att NO aktivt bevakar konkurrenssituationen och om så visar sig vara nödvändigt, vidtar erforderliga åtgärder. Jag kan i detta sammanhang nämna att jag har erfarit att NO skrivit till Stora Kopparberg med anledning av att de pågående diskussionerna med Swedish Match även berör företagens dörrsnickeritillverkning. NO har fäst Stora Kopparbergs uppmärksamhet på att det kan bli aktuellt med en prövning enligt konkurrenslagen av en eventuell sammanslagning av företagens dörrtillverkning.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. Statens prisoch kartellnämnd visade i en undersökning som presenterades vid årsskiftet att det är ett fåtal företag som dominerar tillverkningssidan inom byggmaterialbranschen. Några exempel ur utredningen: De fyra största tillverkningsföretagen inom området dörrsnickerier svarade för 65 96 av försäljningen 1982. De fyra största tillverkarna av skåpsnickerier svarade för 70 96, beträffande fönstersnickerier var motsvarande andel 55 26, osv. Den enda delbransch som avvek från mönstret var sågade och hyvlade trävaror, där de fyra största företagen svarade för endast 10 96. Det är mot den här bakgrunden som jag tycker att man skall se på de planer som nu finns om bildande av ett gemensamt fönsterbolag, där det statligt ägda ASSI skall bidra med en del, nämligen Etrigruppen. Det nya bolaget kommer ensamt att svara för 50-60 96 av landets tillverkning av fönstersnickerier. Bilden blir inte ljusare av att Swedish Match, som nu blir hälftenägare i det nya bolaget, därigenom kommer att få en än mera dominerande ställning inom byggmaterialindustrin. Man kommer genom sitt helägda Svenska Dörr och genom att SP-gruppens Bor Dörren AB ingår i den planerade bolagsbildningen att få ca 50 20 av ytterdörrstillverkningen och kanske 80-90 96 av tillverkningen av innerdörrar. Swedish Match har redan, genom sina helägda företag Marbodal och Tarkett, en dominerande ställning när det gäller tillverkning av skåp och golv. Den nu planerade bolagsbildningen har därför skapat oro i byggmaterialbranschen, inte minst bland de mindre tillverkarna. Träindustriarbetareförbundet har varnat för vilka konsekvenser den kan få för hela branschen när det gäller sysselsättningen och prisutvecklingen. Näringsfrihetsombudsmannen har, som industriministern nämner i sitt svar, tagit upp frågan om dörrtillverkningen i ett brev till Stora Kopparberg, där det framhålls att Swedish Match-koncernen nu har en sådan dominerande ställning på dörrmarknaden att varje ytterligare förvärv av eller samgående med annan dörrleverantör som verkar på den svenska marknaden noga måste prövas från konkurrensrättslig synpunkt. Jag tar fasta på det uttalande i industriministerns frågesvar där det framhålls att industriverket avser att med utgångspunkt i utredningsresulta ten föra diskussioner med branschen om erforderliga strukturförändringar. Min följdfråga blir: Innebär detta att man kommer att skjuta upp försäljningen av Etrigruppen i avvaktan på att utredningen blir klar, så att man kan få en samlad bedömning av hur strukturen inom branschen framöver kommer att utvecklas?
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar har minskningen av nybyggandet medfört att hemmamarknaden för fönsteroch dörrsnickerier har krympt mycket kraftigt. Detta har i sin tur resulterat i att företagens kapacitetsutnyttjande är lågt. Prognoserna visar att byggandet i Sverige inte nämnvärt torde komma att öka under de närmaste åren, varför efterfrågan på hemmamarknaden inte heller kommer att öka. För företagen finns det två sätt att möta denna situation. Det ena är export, och vi kan glädjande nog se att företagen har haft vissa framgångar i sina exportansträngningar. Regeringens devalvering hösten 1982 har naturligtvis märkbart bidragit härtill och underlättat dessa exportsatsningar. Det andra sättet att klara sig är att göra strukturförändringar genom sammanslagningar för att få mer slagkraftiga enheter. Jag vill emellertid understryka att alla ansträngningar måste göras för att få upp exporten. Det är exportansträngningarna som vi måste satsa ytterligare på, och jag vet att statsrådet Mats Hellström aktivt arbetar med dessa frågor. Industriverket har, som jag också nämnde i mitt svar, påbörjat utredningen om fönstersnickeriindustrin. Den skall ligga till grund för de diskussioner om branschstrukturen som verket avser att föra med branschen. Här finns i programmet olika stödformer för att underlätta strukturförändringar och exportsatsningar. Det finns strukturgarantier, stöd till kollektiva exportsatsningar och stöd till utbildning. Jag utgår ifrån, herr talman, att de samtal och överläggningar som nu skall komma till stånd mellan verket, branschen och de fackliga organisationerna kommer att ta upp alla dessa frågor. Naturligtvis — och där håller jag med interpellanten — måste vi göra allt för att stärka och utveckla denna del av svensk industri. Sverige behöver en stark byggmaterialindustri, och där är ju de små snickeriföretagen viktiga bitar.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till förenklingar och reducerad byråkrati, när det gäller värnpliktigas ledighetsresor.
Herr talman! Jag ber först att få tacka försvarsministern för svaret.
Berörda myndigheter arbetar f.n. med att genomföra den långtgående decentralisering med lokalt kostnadsansvar för de värnpliktigas ledighetsre sor som föreslogs i proposition 1982/83:115 om förbättrade förmåner åt värnpliktiga m.fl. och som riksdagen lämnade utan erinran. Detta förutsätter individuellt utfärdade biljetter och en kontrollerbar fakturering. Det system som används för biljettbeställning är enligt vad jag har inhämtat ännu inte färdigutvecklat. Jag har inte för avsikt att ta några initiativ i denna fråga, utan jag har fullt förtroende för att ansvariga myndigheter fullföljer de intentioner som framgår av riksdagsbeslutet. I detta arbete ingår avvägningen mellan nödvändiga kontrollåtgärder och onödig byråkrati som en viktig del.

Vad som sedan händer med de olika exemplaren är en för mig förborgad hemlighet. Jag räknar emellertid med att ett ganska stort antal tjänstemän på SJ, SAS, Linjeflyg och inom försvarsmakten har att ta befattning med de här biljetterna. Nu säger statsrådet att riksdagen fattade beslut om en långtgående decentralisering med ett lokalt kostnadsansvar för de värnpliktigas ledighetsresor. Det är riktigt. Men, säger försvarsministern, det förutsätter individuellt utfärdade biljetter och en kontrollerbar fakturering. Det betvivlar jag att riksdagen har tagit ställning till. Vidare säger försvarsministern att — det låter litet hugnesammare — det pågår ett arbete där avvägningen av nödvändiga kontrollåtgärder och onödig byråkrati ingår som en viktig del. Under min tid som värnpliktig — det ligger 40 år tillbaka i tiden — hade vi inga gratisbiljetter, men vi hade ett enkelt system, som innebar att kompaniadjutanten gjorde upp ett schema. Han visste att A skulle åka dit, B dit, C dit osv. Den enda avvikelsen från vecka till vecka var att den värnpliktige beordrats att vara vakt, blivit sjuk eller fått kompaniförbud. Det brukade vara en av de tre sakerna som gjorde att man inte kunde åka hem till familjen. Då gjorde kompaniadjutanten de justeringar som behövdes, och så lämnade han uppgifterna till SJ för att man där skulle få veta att det kommer 28 man som vill åka från Borås till Herrljunga, 30 man som vill åka mot Borås, så och så många som vill åka mot Göteborg, osv. Så var saken klar. Det är ju likadant nu — de värnpliktiga åker rimligen hem till sin bostad i normala fall. De är alltså desamma från vecka till vecka. De värnpliktiga skiftar inte så ofta sin bosättning under värnpliktsåren. Därför vill jag verkligen vädja till försvarsministern: Sitt inte lugnt! Det här har pågått, såvitt jag kan förstå, mer än ett år, och fortfarande gäller det omständliga förfarandet att varje enskild värnpliktig varje gång han reser hem skall behöva fylla i en blankett i fem exemplar som skall hanteras av flera tjänstemän vid ett stort antal tillfällen. Det gäller egentligen bara att räkna ut hur mycket pengar som hamnar hos försvarsdepartementet, hur mycket som hamnar hos SJ eller hos någon annan. Tryck på och se till att det händer någonting snart!
Herr talman! Jag har redan i mitt svar berättat att arbetet på att finna enklare metoder pågår. Jag kan tala om för Rune Torwald att vi under de senaste veckorna blivit informerade om arbetets fortgång. Vi kan se fram emot förenklade metoder när det gäller ersättningar för värnpliktigas hemresor.
Herr talman! Den sista upplysningen noterade jag med glädje. Jag hoppas, liksom försvarsministern, att vi relativt snart kan få fram en rimligare hantering när det gäller ersättningar för värnpliktigas hemresor.

Herr talman! Rune Torwald har frågat mig dels hur informationen om de nya reglerna beträffande ekonomiska förmåner vid kompanibefälsutbildning ordnats, dels om jag avser att vidta några åtgärder för att hålla de berörda eleverna ekonomiskt skadeslösa om informationen uppenbarligen lämnats för sent. Rune Torwald ställer sina frågor mot bakgrund av artiklar i dagspressen där vissa värnpliktiga hävdar att de på grund av brist på information upplever sig lurade på den premie som tidigare utgick till kompanibefälsvärnpliktiga. Nu gällande bestämmelser trädde i kraft den 1 juli 1983. Dessa innebär att alla värnpliktiga som tjänstgör mer än 360 dagar får ett extra tillägg till dagersättningen med 60 kr. Därmed är all obligatorisk värnpliktsutbildning ersatt enligt samma princip. Det är endast tjänstgöringens längd, inte erhållen grad, som avgör ersättningens storlek. Detta är en viktig princip, som ju även slagits fast av riksdagen. Vid frivillig och urvalsprövad vidareutbildning utgår fortfarande utbildningspremier. Information om de kompanibefälsuttagna värnpliktigas ekonomiska förmåner samordnas med övrig information om värnpliktsförmåner. Ansvaret för denna information ligger i första hand hos försvarsgrenscheferna och hos de förband som genomför grundutbildning. Informationen lämnas i form av såväl broschyrer före inryckningen som muntliga genomgångar vid tjänstgöringens inledning. Som ett konkret exempel på nyttig och omfattande information vill jag dessutom gärna framhålla tidningen Värnplikts-Nytts inryckningsextra, som delas ut till samtliga värnpliktiga. De värnpliktiga skall därefter givetvis informeras om eventuella förändringar. Sådan information skall bl.a. lämnas i förbandsnämnden. Jag har inte för avsikt att vidta några åtgärder i frågan.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, även om egentligen bara den sista meningen var svar på min fråga — dvs. han avser inte att göra någonting. Jag behöver inte gå in på några detaljer beträffande bakgrunden till frågan, eftersom försvarsministern utförligt redovisat bakgrunden i sitt svar. I svaret talas det om hur det borde vara — på den punkten är vi antagligen helt överens. Så som det står i svaret borde det ha gått till. I Dagens Nyheter den 27 januari står emellertid någonting helt annat. De som ligger inne för kompanibefälsutbildning vid I 15 i Borås har skrivit direkt till försvarsministern. De skrev: ”Vi är lurade på 5 000 kronor i utbildningspremie. Dessutom har man fortsatt att felinformera andra värnpliktiga under hösten 1983 —---.” På ett annat ställe i artikeln sägs om en av de värnpliktiga — vi kanske inte skall nämna namn — att han ”tillhör en årskull som vid mönstringen fick löfte om utbildningspremie, något som dock avskaffades på våren innan han ryckte in. Vi fick inte reda på det här förrän vi hade legat inne några månader och nu har vi fått reda på att man fortfarande använder trycksaker med den här felaktiga informationen”, säger denne värnpliktige. Jag måste säga att då är det litet väl sangviniskt av försvarsministern att säga att han inte avser att vidta några åtgärder.

Herr talman! När det gäller den reform som genomfördes föregående år tror jag inte att Rune Torwald och jag har olika uppfattningar. Vi är helt eniga om att den reformen var riktig, att alla som gör fler dagar än 360, oberoende av grad och utbildning, får samma merersättning per dag. Det kan knappast vara fråga om några 5 000 kr. som den här gruppen förlorar, för de fick ju en rätt stor bit av de 5 000 kronorna för sina merdagar. De som genomgår utbildning till reservofficerare och annan frivillig utbildning har dessutom fått ännu större förbättringar. Alla som gör mertid fick alltså förbättringar. De i Rune Torwalds fråga omtalade värnpliktiga ryckte in i början av juni 1983, dvs. innan de nya bestämmelserna trädde i kraft — det är riktigt. Propositionens innehåll var emellertid känt redan i februari eller mars månad, och det utredningsförslag som låg bakom reformen var klart redan i september 1982. Det är möjligt — jag har inte någon anledning att bestrida Rune Torwalds funderingar på den punkten — att informationen i några enstaka fall inledningsvis kan ha brustit. Jag finner det emellertid osannolikt att de värnpliktiga har varit okunniga om de nya ersättningarna i den grad och så länge som tidningsartikeln gör gällande.

Finansieringen av Sveriges Radios framtida verksamhet framstår som ett allt större problem. Från olika håll har därför framförts tankar på att reklamfinansiering skulle ge ett väsentligt bidrag för att säkerställa ett framtida brett programutbud. Är statsrådet beredd att ge tilläggsdirektiv till massmediekommittén av innebörd att överväga reklamfinansiering för att Sveriges Radio skall kunna tillhandahålla ett brett utbud av program?
Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att ge tilläggsdirektiv till massmediekommittén av innebörd att överväga reklamfinansiering för att Sveriges Radio skall kunna tillhandahålla ett brett utbud av program. Sveriges Radios verksamhet finansieras i dag med TV-avgifter. Det är enligt min mening ett för verksamheten fördelaktigt finansieringssätt. Det ger en stabil inkomst, goda planeringsförutsättningar och möjlighet till en oberoende ställning. Det finns ingen anledning att ändra en finansieringsform som fungerar bra. Eftersom flertalet svenska hushåll har TV-mottagare, ger även relativt blygsamma höjningar av avgiften goda inkomstökningar för Sveriges Radio-koncernen. I samband med förberedelserna för ett nytt radioavtal bör naturligtvis finansieringsfrågorna belysas ingående. Jag har för avsikt att i god tid före nästa avtalsperiod lämna ett förslag till regeringen om hur förberedelserna bör ske.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson: för svaret. Jag måste erkänna att jag inte är så förvånad över svaret. Men jag beklagar att jag inte blev förvånad, för det hade varit roligare att bli glatt överraskad. Jag skall kanske nämna att jag just kommer från ett sammanträde i konstitutionsutskottet, där vi sysslar med frågan om kabel-TV — något som alla numera är överens om att vi skall släppa fram, även om det också på det området råder olika uppfattningar om detaljerna när det gäller friheten. Kabel-TV innebär faktiskt, som statsrådet också vet, reklam till en viss del, men när det gäller reklam i den vanliga TV-n har det på sistone förts en intensiv debatt i tidningarna. Debatt har också förts i den socialdemokratiska pressen. Det har varit glädjande att läsa att socialdemokrater börjar fundera på saken. Tidigare motståndare, den ena efter den andra, har börjat vackla i tron och frågat sig om kabel-TV-n är så farlig — den kanske t.o.m. är bra. Det är naturligtvis bra med en debatt i pressen, men det vore ännu bättre om det fördes en debatt också it.ex. massmediekommittén. Regeringen har ju två statsråd som ägnar nästan all sin tid åt att tala om frihet. Jag hade hoppats, herr talman, att det statsråd som har ansvaret för kultur och massmedia också skulle vara så intresserad av dessa frågor att han ville ge massmediekommittén friheten att åtminstone debattera om vi skulle behöva reklam i TV för ätt finansiera de framtida TV-sändningarna. I folkpartiet är vi positiva till detta. Vi kan inte förstå varför det skall vara fritt fram för reklam i press och kabel-TV, men inte i den vanliga TV-n. Båda de andra borgerliga partierna är också positiva till tanken, och en hel del socialdemokrater. Det är därför som jag beklagar om Bengt Göransson nu inte vill gå med på att låta en parlamentarisk kommitté ta fram fakta om fördelar och nackdelar åtminstone. Herr talman! Nästan alla svenska hushåll har TV. Även om man naturligtvis kan höja avgiften något, så kommer inte Sveriges Television att få något större antal nya abonnenter, eftersom nästan alla redan har TV. Det blir alltså de som har TV som får räkna med mycket högre avgifter än vad som vore nödvändigt, om vi finansierade delar av verksamheten med reklam i stället.

Herr talman! Den frihet som Karin Ahrland talar om är uppenbarligen inte friheten och oberoendet för det nationella radiooch TV-företaget. Vi har varit angelägna om att värna Sveriges Radios självständighet och dess oberoende. Vi vill betona vikten av att vårt nationella TV-företag inte skall behöva operera på en reklammarknad som med de nya media, kabel-TV och andra, kommer att bli i hög grad internationaliserad och där det blir marknadskrafterna som bestämmer hur reglerna skall tillämpas. I en TV-situation som präglas av många kanaler är det naturligtvis inte någon regering som kan bestämma på vilka villkor en annonsfinansiering skall ske, och detta inser naturligtvis de som sysslar med det här. De pengar man talar om har man uppskattat till uppemot 500 milj.kr. Det intressanta är att de som i dag diskuterar reklamfinansiering av televisionen samtidigt talar om allt annat underbart som dessa pengar skall användas till. De tidningsredaktörer som Karin Ahrland refererar till som håller på att ompröva sin ställning skall ju ha pengarna till presstöd, och en del skall ha dem till närradio. De enda som hittills inte har gjort anspråk på att få pengar från reklam-TV-intäkter är barndaghemmen, men jag räknar med att det förslaget också kommer inom kort.
Herr talman! Jag vet vilken inställning statsrådet Göransson har till frågan om reklam i TV. Den är jag inte alls överraskad över. Den har han alltid haft, och han är inte beredd att ändra den. Jag kan respektera att en motståndare har en annan åsikt än jag, men vad jag försökte säga var att en parlamentariskt sammansatt kommitté — där det alltså finns olika åsikter, Bengt Göransson — skulle kunna få diskutera de här frågorna. Det kan ju hända — ja, vi vet — att det inom de olika partierna finns olika uppfattningar. Då menar jag att det hör till friheterna i ett land att man bland politiker diskuterar en sådan fråga och inte bara låter det hela skötas i pressen. Sedan tror jag vi är helt ense, Bengt Göransson, om att regeringen inte skall bestämma om programutbudet i Sveriges TV.
Herr talman! Vi är överens om att regeringen inte skall bestämma över innehållet. Vad vi däremot inte är överens om är att Sveriges Radio icke skall behöva göras beroende av andra än sina tittare och riksdagens beslut när det gäller finansieringen. Företaget skall inte behöva operera på en internationell annonsörmarknad. Det är detta jag har hävdat. När det gäller massmediekommitténs rätt eller möjlighet att diskutera den ena eller andra frågan vill jag erinra Karin Ahrland om att massmediekommittén har mycket bestämda uppgifter när det gäller att bedöma kabelsystemens utbyggnad. Självfallet kommer företrädare för andra åsiktsriktningar än min att få rika tillfällen att framföra sina synpunkter när Sveriges Radios framtida finansiering diskuteras i samband med att man diskuterar utformningen av ett nytt radioavtal.
Herr talman! Vi har en del grundläggande skillnader här. Statsrådet Göransson talar om beroende av andra. Jag tror inte Sveriges Radio om att göra sig beroende, i den negativa bemärkelse som statsrådet Göransson lägger in i det ordet, av annonsintäkter. Det är fråga om att man kan ha nytta av att få intäkter via reklam, vilket framför allt de som ser på TV kan ha glädje av, också genom att de slipper betala högre mottagaravgifter.
Herr talman! Det är inte en fråga om huruvida Sveriges Radio gör sig beroende. Beroendet uppstår i det ögonblick man är hänvisad till att finansiera en stor del av sin verksamhet med intäkter från annonser. Hur mycket representerar en höjning av licensavgiften? 25 kr. i kvartalet är ungefär tre femtedelar, 60 26, av den reklamintäkt som annonseringen kan ge. Det tycker jag faktiskt är en ganska blygsam höjning av den enskilda licensen. Men i fråga om resurser för Sveriges Radio är den tillräckligt stor för att ge det beroende som jag vill undvika. hindra att värdefull konst säljs till utlandet
Herr talman! Jag kan bara påpeka att det inte blir konsekvens i diskussionen när Bengt Göransson talar om det här. Om man skulle vara konsekvent, skulle man förbjuda annonsering i varenda tidning.
Herr talman! Då ber jag mycket kortfattat att få påpeka att vi har ett presstöd som i dag uppgår till bortåt 500 milj.kr. om året, därför att annonseringen i tidningarna har snedvridit åsiktsbildningen i den svenska pressen. Vi har -— till följd av beroendet av reklamfinansiering — fått en snedvridning i balansen på pressens område.
Herr talman! Det är väl inte på grund av annonserna som vi har ett presstöd. Det vill jag inte tro. Det är bra att det finns annonser som kan finansiera tidningarna. Att vi dessutom måste ha ett presstöd som ger större frihet åt pressen är en helt annan sak. Det måste vi därför att en del tidningar inte får annonser.

Herr talman! Med hänvisning till vad Nils Berndtson uttalat i sin interpellation om risken för att särskilt betydelsefulla kulturföremål förs ut ur landet och om önskvärdheten av att sådana föremål finns tillgängliga i landets museer, har han frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att trygga allmänhetens tillgång till särskilt värdefulla konstverk. Åke Polstam har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder till skydd för sådana nationella konstskatter som enligt honom analogt och värdemässigt skulle kunna klassas som fornminnen. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. De medel som i dag står till buds för att för statens räkning förvärva konstföremål är i första hand museernas inköpsanslag. Därutöver finns ett särskilt förslagsanslag om 100 000 kr., som utnyttjas enligt beslut av regeringen för inköp av kulturföremål vilka riskerar att föras ut ur landet och som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de behålls inom landet. Regeringens beslut skall grunda sig på förslag av vederbörande myndigheter. Inköpsanslaget kan belastas med högre belopp än 100 000 kr., under förutsättning att regeringen i efterhand anmäler medelsförbrukningen för riksdagen. Sedan statens kulturråd lagt fram förslag om skydd mot utförsel av kulturföremål har regeringen i proposition 1981/82:82 föreslagit riksdagen att anta ett lagförslag i frågan. Riksdagen avslog propositionen och hemställde att regeringen efter utredning och förnyade överväganden på vissa punkter i lagförslaget skulle återkomma till riksdagen i frågan. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer har i samråd med statens konstmuseer och Stiftelsen Nordiska museet på uppdrag av regeringen lagt fram vissa förslag om ändringar av och tillägg till regeringsförslaget om utförsellag när det gäller kulturföremål. Jag anser att det är viktigt att vi värnar om våra kulturföremål. Jag håller med Nils Berndtson och Åke Polstam om att det kan vara angeläget att den välkända oljemålningen Grindslanten får stanna hos länsmuseet i Östergötland, där den har varit deponerad sedan år 1977. J ag är däremotinte övertygad om att det går att införa ett bra system som verkligen garanterar att inte några betydelsefulla kulturföremål förs ut ur riket. Att införa en lag om förbud mot utförsel av äldre kulturföremål enligt de grunder som finns i förslagen skulle bl.a. innebära att den enskilde skulle utsättas för omfattande krångel och besvär vid varje tillfälle som ett föremål skall föras ut ur riket. Därutöver skulle en utförsellag medföra en omfattande administrativ apparat samtidigt som efterlevnaden av lagen skulle vara mycket svår att kontrollera. Jag anser att man genom ökade informationsinsatser som riktar sig till allmänheten kan skapa ett medvetande hos den enskilde om betydelsen av vårt kulturarv som kan bidra till att föremålen i större utsträckning bevaras inom landet. Jag avser att föreslå regeringen att i en särskild skrivelse till riksdagen under hösten 1984 redovisa varför regeringen inte lägger fram något förslag om en lagstiftning med förbud mot utförsel av äldre kulturföremål. Detta ställningstagande får även ses som ett led i regeringens strävan att förenkla regler och minska byråkratin i samhället.

Herr talman! När konstnären August Malmström i slutet av 1800-talet målade tavlan Grindslanten kunde han säkert inte ana att hans verk skulle bli föremål för en kamp, där det inte längre handlar om slantar utan kanske om miljonbelopp. Detta folkliga konstverk, som reproducerats mer än något annat och som finns i så många hem, har nu plockats ned från sin plats i länsmuseet i Linköping för att säljas på auktion. Ägaren, en svensk affärsman i Sydafrika, vill givetvis få ut så mycket som möjligt vid försäljningen på Bukowski-auktionen. Spekulationen är i gång. Frågan är: Skall Grindslanten i framtiden kunna visas på museum för allmänheten, eller skall den bli spekulationsobjekt och kanske t.o.m. hamna utomlands? hindra att värdefull konst säljs till utlandet Problemet är dock inte begränsat till detta konstverk. Det är betydligt mer vittomfattande. Konst har i allt högre grad blivit spekulationsobjekt. I den spekulationsvåg som drar fram har museerna små möjligheter att konkurrera med kapitalstarka personer. Konstverk försvinner från museerna, och därmed berövas allmänheten möjligheterna att bese dem. Vad kan från samhällets sida göras för att motverka denna utveckling? Grindslanten aktualiserar frågeställningen, och jag har uttryckt den i min interpellation till statsrådet Bengt Göransson. Jag tackar för svaret, som dock inger oro för att regeringen inte ämnar göra något. Det finns, som anfördes, ett anslag i statsbudgeten för inköp av vissa kulturföremål då risk föreligger att de annars kan föras ut ur landet. Beloppets storlek har dock i detta sammanhang något av grindslantens prägel över sig. Visserligen kan beloppet överskridas, och det kan nog behövas. I interpellationen reste jag frågan om att motsvarande möjlighet borde finnas för att motverka privatisering av särskilt värdefulla konstskatter. Den kanske viktigaste frågeställningen gäller möjligheterna till en lagstiftning både mot utförsel av vissa kulturföremål och för att åt museer och allmänhet bevara värdefulla konstverk. Enligt budgetpropositionen skulle under våren ett förslag komma om lagstiftning avsedd att förhindra utförsel ur riket av kulturföremål. Lagstiftningen borde enligt min mening också göra det möjligt att förhindra att konstverk hamnar i bankfack i stället för på museer. Men nu skall det tydligen inte bli någon lagstiftning alls. Kulturministern backar från vad han skrev i budgetpropositionen, vilket är både anmärkningsvärt och oroande. Det blir inget förslag om lagstiftning mot utförsel av äldre kulturföremål, säger han. Riksdagen skall få en skrivelse om varför inget förslag läggs fram. I interpellationssvaret antyder Bengt Göransson att det skulle bli krångligt med en sådan lag och svårt att kontrollera efterlevnaden. Men detta kan inte vara skäl nog för att avstå från att stävja en tilltagande spekulation i konstskatter. Att problemet skulle kunna lösas genom ökade informationsinsatser är en illusion. Informationen skulle rikta sig till allmänheten, säger Bengt Göransson, men det är inte allmänheten som spekulerar och för ut konstskatterna ur landet. Det är ett fåtal spekulanter. Sista ordet är säkert inte sagt i frågan om lagstiftning. Att motivera att man inte lagstiftar på detta område med strävan att förenkla regler och minska byråkratin i samhället, som Bengt Göransson gör, har jag svårt att ta på allvar. Det finns förvisso många områden där man kan minska den byråkrati som drabbar allmänheten. Men strävan att minska byråkratin kan inte vara skäl för att avstå från åtgärder mot spekulation i våra konstskatter. Som positivt noterar jag att Bengt Göransson är ense med oss frågeställare om att det kan vara angeläget att Grindslanten får stanna på länsmuseet i Östergötland, där tavlan varit deponerad sedan 1977. Det är också positivt att han anser det viktigt att vi värnar om våra kulturföremål. Men man frågar sig då: Hur skall detta gå till? Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att värna om våra kulturföremål? Min interpellation hade fallet Grindslanten som utgångspunkt, men aktualiserade principiella frågor. Interpellationen utmynnade i frågan: Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidta för att trygga allmänhetens tillgång till särskilt värdefulla konstverk? Den frågan, herr talman, är faktiskt obesvarad. Kulturministern och jag är eniga om att det är viktigt att värna om våra kulturföremål, både Grindslanten och andra, men hur menar Bengt Göransson att detta skall ske?

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min fråga. Jag har lämnat en närmare bakgrundsinformation till frågan, och det är gott att höra att kulturministern delar min uppfattning om angelägenheten av att den välkända tavlan Grindslanten får stanna på länsmuseet i Linköping. Jag är tacksam för att kulturministern — utöver att han hänvisar till de medel som i dag står till museernas förfogande för att för samhällets räkning förvärva konstföremål — åberopar försöksanslaget om 100 000 kr. för inköp av särskilt värdefulla kulturföremål beträffande vilka risk finns att de förs ut ur landet, något som även Nils Berndtson var inne på. Kravet skall därvid givetvis vara att det, såsom det sägs i svaret, är fråga om kulturföremål med ett sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de behålls inom landet. Det är också bra att disponibelt anslag inte är låst, utan att det finns möjlighet att överskrida det i extrema fall, varvid detta skall anmälas till riksdagen. Detta säger jag inte med direkt hänsyftning på den nu aktuella tavlan utan med tanke på alla de tillfällen som kan uppstå och som man inte kan förutse. Nu vet emellertid länsmuseets företrädare att det finns en liten ekonomisk säkerhetsventil genom det här anslaget, om medel inte kan anskaffas på annat sätt. Berömvärda initiativ har tagits i länet för att skaffa fram pengar, men ingen vet om de räcker. Inte heller vet man hur attraktiv tavlan kan vara för exempelvis en utländsk inropare. Jag kan inte bedöma tavlans konstnärliga värde, men jag vet att tavlan är mycket intressant för en bred allmänhet, eftersom den är så välkänd. Den har blivit och är, som så ofta har sagts, folkkär i Sverige. Anledningarna är många, men en är att tavlan är så flitigt reproducerad. En annan anledning är den bild tavlan ger av hur Sverige socialt såg ut vid den tid då den målades. Man tror att målningen kom till någon gång före år 1886, då tavlan första gången omnämndes i skrift. Allt detta bidrar naturligtvis till att den kan bli åtråvärd — förhoppningsvis får den ett pris som går att klara. Jag är mycket tillfredsställd med kulturministerns svar på min fråga i denna del. Däremot är jag inte lika förtjust i statsrådets svar angående möjligheterna att skapa ett system som garanterar att betydelsefulla hindra att värdefull konst säljs till utlandet konstskatter inte förs ut ur riket. Här får vi nu höra att regeringen inte är beredd att lägga fram förslag till riksdagen när det gäller att värna om eller behålla sådana här kulturföremål i landet. Ändå gjorde riksdagen den 31 mars 1982 mot bakgrund av den nu åberopade propositionen av statsrådet Wikström en beställning till regeringen om förslag i fråga om förbud mot utförsel av äldre kulturföremål. Man avslog visserligen propositionen, därför att man ville ha ett bättre förslag, som var mera utrett. Men man var enig om att det behövdes en lagstiftning till skydd för sådan här utförsel. Vad riksdagen var angelägen om var bl.a. att få reda på omfattningen av föremål —även i utlandet framställda föremål — som är av betydelse för vårt nationella kulturarv. Vidare gällde frågan vilken nivå en värdegräns borde ligga på. Man ville också överväga möjligheterna och lämpligheten av att införa någon form av statlig förköpsrätt. Detta är någonting helt annat än vad kulturministern nu säger. Det var väl i huvudsak samma remissorgan nu som då, när den förre kulturministern lade fram sin proposition. Krånglet och besväret, som man talar om, förefaller ha tillkommit efter riksdagsbehandlingen 1982. Alla var eniga om att det behövdes en lagstiftning för sådana här synnerligen angelägna, för att inte säga kulturmässigt extremt värdefulla föremål. Det är inte fråga om vilka konstföremål som helst. Jag tror tvärtom att något krångel inte kommer att bli aktuellt. Föremål av det slag som vi nu talar om kommer säkerligen att bevakas av våra kulturorgan, och så snart en sådan här fråga blir aktuell kommer den att behandlas utan krångel och besvär. Jag hoppas att kulturministern inte går till riksdagen med den här aktuella skrivelsen, utan i stället funderar på ett nytt och bättre förslag utan byråkratisering och krångel som en yttersta utväg för att vi skall kunna behålla sådana här föremål i landet.

Herr talman! Gällande bestämmelser om utförsel av äldre kulturföremål är från 1927. Lång tid har förflutit, och många önskemål om att få modernare bestämmelser i hithörande frågor har framförts. Mittenregeringen tog fasta på önskemål och uttalanden från riksdagen, och en proposition i ämnet kom för behandling i riksdagen våren 1982. Socialdemokrater och representanter för moderata samlingspartiet medverkade till att propositionen i dess helhet avslogs. I det sammanhanget beställde riksdagen ett nytt förslag. Vi får nu besked om att regeringen inte avser att lägga fram något nytt förslag. Det är i så fall ett avsteg från riksdagens beslut. Vi får väl närmare studera den skrivelse som statsrådet Göransson aviserar. Jag vill spontant uttrycka en viss förståelse för att statsrådet Göransson inte avser att lägga fram något förslag; det är mycket svåra principiella överväganden som måste göras. Herr talman! Den närmaste anledningen till att jag begärt ordet i debatten är den anknytning som gjorts till konstverket Grindslanten av östgötakonstnären August Malmström. Konstakademin i Stockholm. Efter studier i Tyskland, Frankrike och Italien påbörjade han sin stora målning Bråvallaslaget omkring 1860. Den blev dock aldrig färdig trots 40 års arbete av och till. Detta gällde just det här konstverket, men många andra konstverk fullföljde han. August Malmström älskade de fornnordiska motiven, och hans dekorer togs ofta med förkärlek från denna motivkrets. Grindslanten är det mest berömda och kända konstverket av August Malmström. Här kommer hans karakteristiska förmåga fram att levandegöra berättande motiv. Hösten 1977 anordnades en utställning i Östergötlands museum i Linköping, där åtskilliga av August Malmströms konstverk visades, bl.a. då också Grindslanten. Konstverket har fått hänga kvar på länsmuseet i Linköping intill dessa dagar. Nu vill ägarna sälja. Vi östgötar vill gärna att Grindslanten återbördas till konstnärens hemlandskap. Staten borde hjälpa till med medel ur det anslag som regeringen fått att disponera. Jag anser att detta är ett lämpligt tillfälle att tycka till om den saken just nu. Regeringen har ju gjort uppmärksammade ingripanden tidigare i lägen då konst och kultur av skilda slag har varit på något sätt hotade. Jag kan inte underlåta att påminna om de 10 miljoner för att rädda en musikskola kvar i Stockholms innerstad som regeringen fick fram. Då tycker jag att det bör finnas kanske t.o.m. 100 000 kr. som en grundplåt för att bilda en stiftelse och göra insamlingar i Östergötland under medverkan av intresserade banker, tidningar, andra företag och enskilda. Säkerligen kommer också organisationer att bidra. Jag vill fråga statsrådet Göransson: Har statsrådet en positiv inställning när det gäller Grindslanten, som ju är ett känt och erkänt konstverk? Är det värt en statlig satsning? Lotterimedel och andra kulturmedel kunde kanske komma i fråga som ett direkt bidrag från regeringens sida, utöver de medel som länsmuseet i Linköping i just det här avseendet kan använda.

Herr talman! Också jag vill understryka vikten av att Grindslanten får ett permanent hemvist på länsmuseet i Linköping. Om alla goda krafter samverkar — vilket nu tycks vara möjligt — blir det på det sättet. Men den aktuella händelsen och uppståndelsen kring Grindslanten pekar även på en principiellt viktig sak av annat slag. Många enskilda människor i det här landet har genom arv eller förvärv på annat sätt kommit att bli ägare till värdefulla konstföremål. När det är som bäst, äger man dessa föremål just för den konstupplevelse de innebär. Men just därför att dessa föremål representerar positiva kulturupplevelser för ägaren måste man utgå från att det också gäller människor i allmänhet. Helt klart är det så när det gäller Grindslanten. Den tavlan är älskad av många, många människor. Av detta följer, tycker jag, att ägarna till dessa älskade konstföremål har ett stort ansvar gentemot alla dem som uppskattar föremålen och känner deras inneboende kulturella värden. Detta ansvar måste ta sig uttryck i hindra att värdefull konst säljs till utlandet aktsamhet. Risken finns ju att ett konstföremål försvinner från landet eller blir ett spekulationsobjekt. Jag efterlyser alltså ett moraliskt ansvar hos ägarna. De måste tänka sig för när de vill sälja ett konstföremål. Det gäller att tänka på alla dem som själva inte har ekonomiska resurser att köpa dyrbara konstverk. Det finns en solidaritetstanke i detta resonemang, att värdefulla konstföremål skall kunna bli till glädje för allmänheten. Självfallet har också staten ansvar för konstföremålen. Jag är inte kvinna att bedöma om det är möjligt att åstadkomma en vettig lagstiftning på det här området. Jag kan tänka mig att en generell lagstiftning, som på ett bra sätt garanterar att konstföremål inte försvinner från landet, föranleder en hel del krångel. Expropriation av enskilda ägodelar t.ex. är ju ett mycket allvarligt ingrepp. Det är viktigt att man från statens sida är på alerten i sådana här frågor. Det gäller att ta tillfället i akt och göra en prövning i varje enskilt fall. Jag tar för givet att regeringen insett vilket ansvar den har när det gäller att återbörda Grindslanten till länsmuseet i Linköping. Jag tolkar statsrådets svar just på det sättet.

Herr talman! Interpellanten och frågeställaren har utgått från en alldeles bestämd tavla, Grindslanten. Jag har valt att i mitt svar redovisa några principiella synpunkter. I det sammanhanget har jag meddelat att jag sett svårigheter när det gäller att komma med lagförslag till riksdagen beträffande utförsel av kulturföremål. Jag avser att i höst återkomma med en skrivelse därom. Trots den diskussion som varit vill jag ta tillfället i akt och redan nu något kommentera svårigheterna. Jag gör det nu hellre än att låta den debatten stå över till dess att en skrivelse avlämnats. Det finns nämligen en rad ganska stora komplikationer i detta sammanhang. Vi är överens om att det är viktigt att värna kulturföremål, att kunna behålla dem i vårt land. I regel är det så. Men självfallet finns det alltemellanåt också ett visst intresse av att vissa kulturföremål kan komma till andra länder. Det är ur svensk synvinkel inte alltid negativt att ett svenskt konstverk kan visas permanent på ett museum i Rom eller Paris — man måste ha också detta klart för sig. Det finns alltså inget behov av att generellt förbjuda varje utförsel av konstföremål från vårt land. Det är tvärtom angeläget att kunna sprida kunskap utomlands om svensk kultur genom att det faktiskt går att sälja konstverk till andra länder. Det är intressant att de mest lysande av våra konstnärer har rätt att sälja sina konstverk också till utländska köpare. Det är ett av problemen med den här typen av mycket generell lagstiftning. Man skulle kunna genomföra det hela på det sätt som Berit Löfstedt säger, genom att ha en expropriationslag. Staten skulle alltså ha rätt att helt enkelt överta ett konstverk i det ögonblick som det blivit tillräckligt intressant. Men jag har inte sett det som angeläget att för riksdagen framlägga ett förslag av den innebörden. Det förra förslaget återförvisades därför att det på vissa punkter var besvärligt — det är fråga om ett knepigt område. Riksantikvarieämbetet har Nr 88 nu gjort ytterligare bedömningar. I den proposition som min företrädare Jan-Erik Wikström lade fram angavs en värdegräns på 1000 kr. Fördelen var att det var en enkel och entydig gräns — folk skulle veta att föremål värda mer än 1000 kr. var underkastade en viss lagstiftning. När man nu söker åstadkomma en differentiering av detta har riksantikvarieimbetet kommit tillbaka och sagt att man kan tänka sig att för vissa föremål som statens konstmuseer kan ge tillstånd för skulle man ha en värdegräns motsvarande två basbelopp, medan man för övriga föremål skulle ha en värdegräns motsvarande en tiondel av basbeloppet. Jag studsar inför det förslaget, eftersom det innebär att de som äger ett konstverk ständigt måste hålla reda på vilket basbelopp som gäller för att kunna räkna en tiondel, två femtedelar och annat när de skall bestämma sig för om de kan sälja konstverket. Detta är en allvarlig komplikation i en lagstiftning. Det handlar inte heller bara om grindslantar. Det handlar inte om en handfull kulturföremål som en allmänhet observerar. En lagstiftning av generell art måste handla om alla kulturföremål, och då gäller det också stolar som är mer än hundra år, skrin och även ganska vardagliga föremål, som tullen förutsätts kontrollera. Vi måste alltså ha en utförselkontroll vid våra gränser, så att folk inte för ut den typen av föremål. Detta är en komplikation för lagstiftningen, och jag vill gärna understryka att det är så. Vi har f.n. ett förslagsanslag. Det har utnyttjats till 100000 kr. Detta är inte gränsen, och jag noterar att Nils Berndtson också säger det. Jag vill påpeka att Ängsöpokalen häromåret förvärvades till ett betydligt högre belopp än 100 000 kr. Jag skulle kunna tänka mig en lagstiftning som var begränsad gentemot det förslag som lades fram i 1981/82 års proposition. Det skulle vara ett lagförslag som gällde explicit för Grindslanten och andra mer spektakulära kulturföremål, medan däremot andra skulle lämnas utanför. Men detta skulle å andra sidan innebära att man tillät — utan att detta underkastades någon diskussion — utförsel av andra typer av kulturföremål. Också detta är en komplikation för en lagstiftning. Det fanns också ett förslag att staten skulle skaffa sig någon form av förköpsrätt på auktioner. Det har sagts att det skulle medverka till att höja auktionspriserna. Om man vet att staten är intresserad av en viss tavla kan man fortsätta att bjuda, och sedan blir det den som representerar staten som är skyldig att betala. Då kom det på mitt bord ett förslag om att man kunde undgå detta genom att förköpsrätten utövades av anonyma statliga ombud. Jag kan föreställa mig den auktion där staten har en hemlig agent som, när klubban har fallit för 38 000 kr. och dessa pengar skall tas upp, stiger fram och säger: Det är jag som är staten och skall ha den här tavlan — du har bjudit åt staten. Så kan man inte ha en lagstiftning. Det finns alltså en rad mycket konkreta skäl till att denna lagstiftning är komplicerad, vilket har gjort att jag föredragit att i höst till riksdagen | redovisa varför jag i den form som uppdraget gavs anser mig inte vara i stånd att lägga fram något förslag till lagstiftning. 17 hindra att värdefull konst säljs till utlandet Jag har tagit tiden i anspråk för att göra denna redovisning vid detta tillfälle, eftersom debatten kom i dessa banor. Låt mig också till sist säga att Grindslanten kanske inte representerar det allra största konstnärliga värdet — jag skall inte uttala mig om det. Låt mig bara säga att kulturarv inte bara är något som sammanfattar det som har ett stort konstnärligt värde i ett nationellt eller internationellt sammanhang. Kulturarvet har också andra mycket centrala inslag som gör att det är värt att vårda om. Det kan vara viktigt att säga också detta i det här sammanhanget.

Herr talman! Jag vill påpeka att när riksdagen avvisade det förra förslaget till lagstiftning, så var det inte själva tanken på lagstiftning som avvisades, utan riksdagen beställde faktiskt ett bättre förslag. Detta tror jag är viktigt att hålla i minnet. Bengt Göransson säger att interpellationen utgår från Grindslanten. Ja, det är riktigt, men mina frågor var också principiella, och därför har jag inget emot att vi här för en debatt om de principiella frågeställningarna. Det är väl ändå dessa som är viktigast och inte det enskilda konstverket. Den redovisning av svårigheter när det gäller en lagstiftning som Bengt Göransson gör är naturligtvis på sin plats. Men nog måste man väl ändå väga dessa svårigheter mot behovet av åtgärder för att förhindra den omfattande spekulation som pågår. Då det gäller Grindslanten vill jag påpeka, att i interpellationssvaret säger Bengt Göransson att han håller med mig och Åke Polstam om att det kan vara angeläget att den välkända oljemålningen Grindslanten får stanna hos länsmuseet i Östergötland. Det är väl hoppingivande — det känns bra med medhåll, men här kanske det också behövs en slant, om det skall bli något av det hela. Den avgörande frågan är dock, som sagt, hur man skall angripa problemet istort. Bengt Göransson vet säkert, och har nog också mycket material om, att det pågår en omfattande — jag vill påstå organiserad — utförsel av kulturföremål från vårt land. Jag tror inte heller att det är Göransson obekant att andra länder — även i vårt grannskap — har lagstiftning med förbud mot utförsel av vissa sådana här föremål. Frågeställningen är: Varför skall då Sverige passivt åse den omfattande spekulation i konst som pågår? Jag tycker att kulturministern skall fullfölja tankegångarna från budgetpropositionen och lägga fram ett förslag om lagstiftning.

Herr talman! Jag är naturligtvis också angelägen om att i mångt och mycket hålla med kulturministern om att de här svårigheterna föreligger. Jag håller också med om att det inte alltid är negativt att man kan utföra konst till utlandet och visa den för en bredare publik än bara oss svenskar. Men det är egentligen inte detta som jag — och jag tror inte någon annan heller som tagit upp den här frågan — är ute efter. utan det gäller sådana extremt värdefulla föremål som vi till varje pris vill bevara i landet — föremål som är ett kulturarv för oss. Jag hoppas nu att både säljare och utropare när det gäller den aktuella tavlan känner sitt ansvar mot Sverige och svenskarna och medverkar till att tavlan kan stanna här. Vidare utgår jag från — och jag skulle vilja säga det som avslutning — att kulturministern är positiv till en anslagsframställning från länsmuseet i Östergötland, så att vi verkligen kan få behålla just den här tavlan.

Herr talman! Statsrådet Göransson gav närmast en liten recension av Grindslanten ur konstnärlig synpunkt. Enligt min uppfattning lät hans inlägg inte särskilt engagerat. Därför vill jag ytterligare försöka påverka statsrådet att visa ett stort engagemang i regeringen när frågan förhoppningsvis kommer upp om ett speciellt anslag för inköp av Grindslanten som grundplåt för vidare insamling i Östergötlands län. Jag vill ytterligare understryka att statsrådet Göranssons personliga intresse och stora engagemang medverkade till det stöd som gavs till musikskolan. Kan statsrådet visa ett uns av samma engagemang i fråga om Grindslanten, bör regeringens bidrag kunna bli åtskilliga tiotusental kronor. Och det skulle, som sagt, underlätta vidare insamlingsaktivitet i Östergötland och på annat håll.
Herr talman! Jag är ledsen, Börje Stensson, om jag gav intryck av ett ointresse för Grindslanten. Jag recenserade inte konstverket. Jag refererade till vad någon annan i debatten sade om dess konstnärliga värde — att det ioch för sig inte behöver vara ett dokumenterat konstnärligt värde som gör att ett kulturföremål är värt att spara i landet. Jag sade alltså att det här var fråga om motsatsen: Ett sådant verk som det är angeläget att vi sparar i vårt land, oavsett att en och annan som uttalar sig om konstnärligheten har haft synpunkter härpå. Jag underströk således att detta verk är betydelsefullt. Nils Berndtson diskuterar med mig principerna för debatten — och det jag sade var naturligtvis inte något försök att förebrå honom för hans sätt att föra diskussionen. Jag vill bara förklara varför jag redan nu föregriper en diskussion som möjligen borde ha väntat till i höst när jag har lagt fram mitt förslag till skrivelse. Det var alltså en förklaring till riksdagens ledamöter till varför jag gick in i detalj i en diskussion som formellt sett möjligen skulle ha väntat till hösten — ingenting annat. Jag håller med om att vi skall värja oss mot spekulation. Det kan man göra med växlande framgång. Men jag vill i det sammanhanget påminna om att det inte är uteslutet att den diskussion som har förts om Grindslanten under de senaste veckorna möjligen har ökat priset på det konstverket. Den diskussionen kan komma att innebära att han som sitter i Sydafrika och äger konstverket möjligen får några tio tusen kronor mer än han skulle ha fått om den inte förts. Jag menar alltså att en typ av generell lagstiftning skulle kunna stimulera spekulation. Jag är medveten om det krav som kom från riksdagen beträffande lagstiftning. Och jag är angelägen om att också lagstiftningsvägen kunna medverka till att värna om vissa kulturföremål. Det är möjligt att en lösning är att införa en speciallagstiftning, som gäller särskilt värdefulla eller uppmärksammade kulturföremål — men det var inte riksdagens hemställan. Den syftade tvärtom till en ganska generell lag, som skulle gälla alla typer av kulturföremål. Det är möjligt att en önskvärd lösning i stället kan uppnås genom en mycket begränsad lagstiftning. Det är naturligtvis också något som vi får tillfälle att diskutera och redovisa i den skrivelse som jag avser att lämna till riksdagen i höst.
Herr talman! Av det senaste inlägget vill jag dra slutsatsen att Bengt Göransson ändå är beredd att fortsätta att undersöka på vilka vägar man kan stävja den spekulation i konst som vi har talat om här. Jag vill gärna notera det.
Herr talman! En recension är kanske ofta ett referat från annat håll. Det kan hända att jag missuppfattade statsrådet Göransson, och jag är ytterligt tacksam för hans klarläggande. Jag ser det närmast som ett löfte att han kommer att positivt behandla en kommande ansökan från Östergötland om särskilt statligt stöd just för inköp av Grindslanten.
Herr talman! Jag är också angelägen att särskilt tacka statsrådet för den senaste förklaringen. Det är just de extrema fallen jag är ute efter. Kan man lösa problemen med dem tror jag det är fullt tillräckligt.

Herr talman! Jag ber att få meddela att Oswald Söderqvists interpellation nr 89 om ifrågasatt export av plutonium och Ivar Franzéns interpellation nr 107 om åtgärder för att stimulera till upprustning och ombyggnad av äldre vattenkraftverk inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med interpellanterna om att interpellationerna skall besvaras den 23 mars.

Herr talman! Under hänvisning till jordbruksministerns uttalanden under den allmänpolitiska debatten om koldioxidproblemet och om försurningen av mark och vatten har Nic Grönvall frågat mig om jag anser att Sverige mot bakgrund härav kan avstå från att utnyttja svensk kärnvärmeteknologi i Sverige. Först vill jag slå fast att det inte till någon del är aktuellt för regeringen att ändra de riksdagsbeslut som togs efter folkomröstningen om kärnkraft. Detta gäller givetvis också att Securereaktorer inte ingår i det svenska energiprogrammet. Vidare vill jag slå fast att riskerna för miljöskador av olja och andra bränslen redan var väl kända vid tiden för folkomröstningen — liksom f. ö. alternativet Secure. Riksdagens beslut efter folkomröstningen innehåller kravet att vi skall välja ett system för energiförsörjningen som leder till minsta möjliga skador på miljön. Den energibalans som nu gäller och som innehåller en viss andel kol har lagts fram mot denna bakgrund. Ett villkor för den kolintroduktion som nu sker är att den klarar sådana miljökrav att utbytet av olja mot kol medför en minskning av miljöbelastningen. Kol är också den energikälla som kommer i fråga i sista hand, sedan andra alternativ till olja prövats. Det förslag till tillståndsprövning av alla koleldade anläggningar, som regeringen senare i vår avser förelägga riksdagen, syftar till att ge oss möjligheter att styra kolanvändningen efter dessa riktlinjer. Försurningsproblemen är i hög grad av internationell karaktär. Från svensk sida arbetar vi nu intensivt för att åstadkomma internationell samling mot försurning och miljöförstöring. Det är därvid av utomordentlig betydelse att kunna visa på praktisk tillämpning av modern teknik som kan uppfylla mycket stränga miljökrav. Regeringens avsikt är således att samtidigt målmedvetet fullfölja folkomröstningsbeslutet och med kraft fortsätta kampen mot försurning och miljöförstöring här hemma och utomlands.

Herr talman! Jag tackar först statsrådet för svaret på frågan. Om vi skall få någon struktur på den här diskussionen tror jag vi skall acceptera att den handlar om tre olika frågor. Den första gäller om statsrådets svar innehåller ståndpunktstaganden som innebär att riksdagens beslut till följd av folkomröstningen har något av särart över sig, att besluten har någon grad av helighet och således inte skulle kunna ändras, om det blev påkallat. Vi hörde i TV häromdagen en framträdande socialdemokrat framföra meningen, att det skulle vara en manipulation av folkviljan, om man nu gick in och ändrade vad som påstås vara folkomröstningsresultatet. 21 Låt mig då slå fast att det riksdagsbeslut som har fattats efter folkomröstningen i energifrågan på intet vis har på ett rättvisande sätt tagit ståndpunkt till Secure. Jag antar att vi kan komma tillbaka till den frågan senare under den debatt som jag hoppas följer. Den andra frågan är om vi nu har fått sådana nya omständigheter i vår beslutsmiljö att det är angeläget att pröva frågan om vilken energibalans vi skall använda. För vi skall komma ihåg att man i samtliga riksdagsbeslut som har fattats i fråga om energibalanserna klart och tydligt har angivit att de bara är normgivande eller indikativa. Vi vet nu att den nya katastrof som har inträffat i miljön är av helt ny art. Det är min nästa fråga till statsrådet: Är statsrådet beredd att medge att vi verkligen har en ny art av miljöpåverkan, nämligen i form av luftföroreningar? Dessa nya luftföroreningar har haft katastrofal effekt på den svenska skogen. Den svenska skogsindustrin och de svenska skogsägarna är djupt oroade över vad som händer i skogen. Vi har fått en långtgående och allvarlig skogsdöd. Detta är en mycket tydlig indikation på att det nu är i högsta grad tid att ta ställning i fråga om Secure och ompröva energibalansen. Vi kan inte acceptera att man går vidare med koletableringen i landet. Visserligen har vi redan gått för långt, men det finns i alla fall fem stora kommuner kvar, där kolet skulle kunna komma till användning. Inför min sista fråga i denna första rond skulle jag vilja läsa upp ett stycke ur den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande till den senaste kongressen. Där beskriver man kolet så här: ”Kol som energikälla undviks så länge inte ny och från miljösynpunkt bättre teknik finns tillgänglig. Utsläppen av svavelföreningar, tungmetaller, kväveoxider, cancerframkallande kolväten, klimatpåverkande koldioxid och produktionen av stora volymer giftig aska innebär stora risker för människors hälsa och miljö.” Delar statsrådet den uppfattningen, och är statsrådet i så fall beredd att ompröva de tidigare ståndspunktstagandena?
Herr talman! Jag vet inte om jag skall använda ordet helig eller något annat ord, men jag och mitt parti anser — och det tror jag att en stor majoritet gör — att vi är i särskilt hög grad moraliskt förpliktade att hålla fast vid folkomröstningsbeslutet i den del som gäller kärnkraftens användning. Jag är inte beredd att på någon punkt diskutera en förändring i detta avseende. Vidare var som jag sade redan i mitt inledande svar kolets och andra fossila bränslens miljörisker redan då väl kända. Jag har själv i hög grad medverkat till det utlåtande till partikongressen som Nic Grönvall läste upp. Bara moderaterna och de som i dag vill använda detta såsom ett alibi för att riva upp folkomröstningsbeslutet har ett nyväckt intresse för denna sak. Så sent som på våren 1982, när den dåvarande mittenregeringen lade fram sitt förslag beträffande försurningen, vilket vi gemensamt fällde, ansåg moderaterna att det krav som mittenregeringen då ställde var för högt. Därför gick moderaterna emot det. Vårt motiv var det motsatta. Jag finner Nr 88 det angeläget att framhålla detta. Vi ansåg att centerns dåvarande krav Torsdagen den beträffande försurningen var för lågt ställda. Men ni fällde förslaget, därför 23 februari 1984 att ni inte ville gå med på ens de otillräckliga krav som mittenregeringen då förde fram. Om utnyttjandet av Jag hoppas att ert intresse för försurningen är ärligt. Jag hoppas att det inte bara är ett alibi för att få riva upp folkomröstningsresultatet.
Herr talman! Jag är angelägen att å min sida väldigt tydligt göra klart att jag inte syftar till att riva upp folkomröstningens resultat, därför att i samband med folkomröstningen diskuterades inte kärnvärme. Om statsrådet i den replik som jag förutser kommer att försöka påvisa det, emotser jag verkligen att statsrådet gör det i detalj, eftersom den frågan har varit föremål för så många spekulationer och så många gissningar. Det finns inget underlag för att hävda att det hinder som påstås gälla för etableringen av kärnvärme i Sverige skulle vila på folkomröstningsresultatet. Jag är angelägen att hänvisa till näringsutskottets betänkande nr 17 under innevarande riksdag, där utskottet konstaterar att Securereaktorn enligt gällande rätt väl faller inom tillämpligheten och att någon särskild åtgärd för att förhindra den inte behövs i och för sig. Det måste enligt min mening betyda en bekräftelse på att folkomröstningen inte gällde kärnvärme, och jag upprepar vad jag sade: Jag är inte ute efter att riva upp folkomröstningsresultatet.

Herr talman! Jo, Nic Grönvall, folkomröstningen omfattade också Securereaktorn. Frågan diskuterades före folkomröstningen, och vi gav från Linje 2 klara besked om att vårt förslag innebar att det icke skulle vara aktuellt med Secure i Sverige. Detta har också bekräftats av riksdagen. Jag vill citera näringsutskottets av riksdagen godkända betänkande från våren 1981: ”Utskottet konstaterar att resultatet av folkomröstningen innebär att byggande av Securereaktorer eller bridreaktorer inte skall förekomma i Sverige.”

Herr talman! För att börja i den sista ändan: Det som Birgitta Dahl nu citerar är ett riksdagsbeslut till följd av en skrivning i näringsutskottet. Det har alltså ingenting alls med folkomröstningen att göra. Jag vill än en gång repetera att i min fråga till energiministern bad jag henne direkt peka på var i folkomröstningen det hade gjorts en hänvisning till kärnvärmefrågan. Nu säger Birgitta Dahl att det fanns i vad man sade från Linje 2, men väljarna har inte i någon dokumentation som har med folkomröstningen att göra ställts inför möjligheten att ta ståndpunkt till om Sverige vill ha kärnvärme eller inte. Därför anser jag att det är fel — det är t.o.m. bedrägligt — att nu hävda att folkomröstningen gällde kärnvärme. Slutligen vill jag tillägga, herr talman, att det betänkande från näringsutskottet som statsrådet citerade bygger på 1979/80 års betänkande nr 70.

Herr talman! Jag vill bara påminna Nic Grönvall om hur det förhåller sig rent konstitutionellt. Folkomröstningsresultatet blir bindande därigenom att riksdagen fattar beslut som bekräftar vad folkomröstningsresultatet innebär. Riksdagens uttalande är alltså det dokument som är konstitutionellt gällande. Folkomröstningen gällde det antal reaktorer som skulle byggas och användas. Vi sade exklusivt på valsedlarna att ingenting mer än högst de tolv reaktorer som var byggda eller höll på att byggas skulle komma att användas. Det utesluter i sig såväl Securesom bridreaktorer, precis som utskottet konstaterar.
Herr talman! För att återigen ta det sista först, vill jag säga att jag har varit försiktig nog att skaffa mig Linje 2:s valsedel, och jag läser där innantill: ”För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete.” Kärnkraftsreaktorer talas det alltså om där. Jag konstaterar vidare av det som statsrådet nu säger att statsrådet medger att folkomröstningen inte har någon dignitet utan att det är riksdagens beslut som har det. Vi ändrar här dagligen tidigare riksdagsbeslut. Det förhållandet att uttalandet från 1979/80 vilar på ett folkomröstningsresultat utgör således inget hinder alls för att riksdagen i dag, när förutsättningarna är dramatiskt förändrade, intar en ny ståndpunkt.
Herr talman! Jag tror att Nic Grönvall och moderaterna är ensamma om den sortens advokatyr utan moral. Dess bättre kan vi räkna med att de övriga partierna i riksdagen, som utgör en överväldigande majoritet, är beredda att med fortsatta riksdagsbeslut bekräfta folkomröstningsresultatet.
Herr talman! Vi talar inte om folkomröstningsresultatet, energiministern, vi talar om riksdagens beslut. Jag vill som slutreplik säga att jag är övertygad om att det finns många människor i detta samhälle som gärna skulle se att man slapp det gift kolförbränningen innebär för vår miljö och människorna i detta land och gärna vill se att svensk industris landvinningar i form av en säker kärnvärmereaktor kunde användas för att förbättra miljön i Sverige.

Herr talman! Nic Grönvall har mot bakgrund av priskonkurrensen inom bensinmarknaden frågat statsrådet Roine Carlsson om han anser att ett av staten ägt företag bör etablera sig inom denna bransch. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan om Svenska Petroleum AB:s roll i oljepolitiken kommer att behandlas i regeringens proposition om vissa oljefrågor som avses föreläggas riksdagen i början av mars i år. I avvaktan härpå är jag inte beredd att kommentera frågan.

Herr talman! Än en gång tack för svaret. Statsrådet gör nu gällande att denna fråga skulle komma att belysas inom ramen för oljepolitiken i Sverige. Vi har i dagspressen läst att företagsledningen i det av staten ägda Svenska Petroleum AB träffat ett avtal om förvärv av ett distributionsföretag som heter Fina. För det andra: Hur kan en speciell affär i ett dotterbolag vara del av oljepolitik? För det tredje: Vi har genom dagspressuppgifterna fått veta att köpeskillingen skulle vara 200 milj.kr., vilket inte lär kunna klaras utan statliga anslag eller stödåtgärder. Då vill jag fråga om statsrådet i propositionen om oljepolitiken kommer att föreslå nya medel till Svenska Petroleum AB under en eller annan förevändning. Det finns skäl att anta att så skulle vara fallet, och då vore det bra om statsrådet ville lägga korten på bordet nu. För protokollets skull och som motivering för att jag ställer denna fråga vill jag konstatera att det är allmänt känt att oljedistributionsbranschen i Sverige kämpar med stora svårigheter. Svenska folket har med stor glädje njutit frukterna av detta, närmare bestämt på grund av ett långtgående priskrig, som inneburit enorma förluster för branschen. Det skall också konstateras att branschens omsättning minskat med 38 96 under de senaste fyra åren och att denna nedgång framför allt slagit på försörjningen av eldningsoljor. Detta innebär naturligtvis i sin tur att de företag som är kvar i branschen utkämpar striden om överlevnad inom ramen för bensindistributionen. SPK:s ledare Åke Hallman har i samband med en utredning uttalat att ett eller flera oljebolag måste slås ut. Thage Peterson uttalade i anledning av den s.k. KPC-utredningen om Kuwait Petroleum Companies förvärv av Gulfs distributionskedja att ett eller flera av oljedistributionsföretagen måste slås ut från marknaden.

Herr talman! Jag vill anmäla att Gunnar Biörcks i Värmdö interpellation om sjukvården i krig på grund av min arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Gunnar Biörck om att interpellationen skall besvaras den 12 mars 1984.
Herr talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att förorda ett återinförande av vaccinering mot kikhosta för att undvika komplikationer av sjukdomen. Frågan om vaccinering mot kikhosta har under de senaste åren fortlöpande diskuterats inom socialstyrelsens rådgivande vaccinationsnämnd. I nämnden ingår företrädare för bl.a. specialiteterna pediatrik och akuta infektionssjukdomar samt statsepidemiologen och skolöverläkaren. Nämnden har bedömt att man f.n. inte bör genomföra allmän vaccinering mot kikhosta. Anledningen härtill är främst att det inte finns något effektivt vaccin utan risk för allvarliga biverkningar. Det pågår såväl i Sverige som utomlands intensivt arbete för att utveckla nya typer av vaccin mot kikhosta. På grundval av vaccinationsnämndens bedömning har socialstyrelsen i augusti 1982 till ledning för hälsooch sjukvårdens personal rekommenderat särskilda åtgärder för att förebygga, behandla och begränsa spridningen av kikhosta. Till statens bakteriologiska laboratorium inkommer kontinuerligt rapporter från landets barnoch infektionskliniker, distriktsläkare och vissa barnavårdscentraler och skolor, som visar kikhostans utbredning och svårighetsgrad. Om dessa rapporter skulle tala för att kikhostan blir allvarligare än f.n., kan enligt socialstyrelsen ställningstagandet till allmän vaccination mot kikhosta komma att omprövas.

Herr talman! Jag ber att få tacka sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är det förhållande som framkommit genom ett läkarlags forskning rörande komplikationer av kikhosta. De tre läkarna har funnit bestående men till följd av komplikationer vid kikhosta hos späda barn. År 1979 avslutades den allmänna vaccinering som tidigare erbjudits till barnen. Anledningen till detta beslut var dels att en epidemi av kikhosta grasserat 1977-1978 trots allmän vaccinering, dels de biverkningar som vaccinet gav upphov till. Sverige är det enda av länderna inom industrivärlden som har fattat ett sådant beslut. Övriga länder erbjuder sina barn detta vaccinationsskydd. Genom ett licensförfarande kan dock ett hundratal barn vaccineras årligen. Det gäller då speciellt infektionskänsliga och svaga barn. År 1983 drabbades Sverige åter av en kikhosteepidemi, alltså efter det att vaccinationsnämnden hade utfärdat sin rekommendation. Man kan nog påstå att sjukdomen den här gången inte var lindrig, som fallet var vid föregående epidemi 1977-1978. Vid det sistnämnda tillfället var ju antalet icke vaccinerade barn stort. Av detta kan man förstå att vaccinering medför en betydligt lindrigare sjukdomsbild. Man kunde också enligt uppgifter jag inhämtat förstå att det vaccin som gavs de senaste åren som allmän vaccinering var betydligt verkningsfullare än tidigare vaccin. Vaccinets kvalitet hade alltså förbättrats. I åtskilliga familjer har den senaste kikhosteepidemin varit synnerligen påfrestande. Alla som vårdat barn med kikhosta kan intyga vilken enorm vårdinsats som krävs. Risken för kvävning i samband med hostattacker som avlöser varandra är uppenbar. Ständig tillsyn, dag som natt, krävs. Sjukdomsförloppet är ofta långdraget, upp till åtta veckor. Komplikationer som lunginflammation är inte sällsynta. Tvärtom kan många sjukhus bekräfta att antalet svåra komplikationer ökat. Späda barn utsätts för stora risker när vaccinering ej genomförs. F.n. pågår flera studier där man följer de barn som vårdas på sjukhus på grund av komplikationer av kikhosta. Man frågar sig av flera skäl om det uppkomna förhållandet är rimligt. Vi har ett vaccin som är acceptabelt, med den biverkansfrekvens det har, samtidigt som åtskilliga barn troligtvis får bestående men av sin brist på vaccinationsskydd. Vad sjukdomen kostar samhället i form av arbetsfrånvaro, sjukhusoch läkarresurser samt personligt lidande har ingen uppskattat. Min förhoppning är att sjukvårdsministern initierar en omprövning av de berörda myndigheternas beslut i denna fråga. Konsensusförfarandet används i andra sammanhang. Detta är också ett område där konsensusförfarandet kunde användas, eftersom åsikterna varierar i frågan. Vi kan inte vänta till 1987, då ett nytt vaccin kommer, under förutsättning att allt löper väl med de försök som inom kort förväntas börja. Jag hoppas att sjukvårdsministern har ett besked att lämna.
Herr talman! Socialstyrelsen har uppmärksammat frågan. I rådgivande vaccinationsnämnden är en stor majoritet mot att återinföra användandet av det gamla vaccinet. Barnläkarföreningen, som måste representera stor sakkunskap här, har hela tiden motsatt sig användandet av det gamla vaccinet, som man menar helt har tappat trovärdighet i barnläkarkretsar när man diskuterat vaccinationer med föräldrar och andra. Naturligtvis skall man i speciella situationer kunna använda det. Men det viktiga är ju att ett utvecklingsarbete pågår för att framställa ett nytt vaccin. Detta utvecklingsarbete bedrivs inom statens bakteriologiska laboratorium. Om det blir nödvändigt att importera vaccin utifrån, får vi naturligtvis ta ställning till detta, och socialstyrelsen kommer att göra det. Jag kan försäkra Karin Israelsson att frågan har uppmärksammats inom socialstyrelsen.
Herr talman! Det var betryggande att höra att sjukvårdsministern har tilltro till socialstyrelsen. Jag litar också på den, fast jag vet att det råder divergerande uppfattningar när det gäller den här saken. Det var bl.a. med anledning av dessa som jag ställde frågan. Forskningsresultatet är visserligen litet men påvisar att utebliven vaccination kan leda till komplikationer som också kan förorsaka rätt stort lidande. Därför tycker jag att forskningsresultatet i sig är ett skäl för att snabbt ompröva beslutet eller åtminstone diskutera detsamma. Denna diskussion borde vara öppen även för andra än de inblandade parter som här räknats upp. Jag tror att just konsensusförfarandet är ett sätt att få även lekmän att delta i diskussionen och kanske även andra med synpunkter på detta. Forskningen för ju utvecklingen framåt, och i det här fallet får man nya synpunkter på behovet av en vaccinering.
Herr talman! Socialstyrelsen beaktar naturligtvis också de nya rön som kommer. Vaccinationsnämnden skall ingående studera den undersökning som nyligen publicerades i en engelsk tidskrift. Därför tycker jag att Karin Israelsson kan känna sig lugn med den bevakning som sker på detta område.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig hur regeringen ser på den pågående strukturförändringen inom livsmedelshanteringen samt om de planerade förändringarna inom slakterinäringen föranleder några initiativ från regeringen. Utvecklingen inom livsmedelsindustrin kännetecknas av en fortgående koncentration av såväl ägandet som tillverkningen till större och färre enheter. 1983 års livsmedelskommitté, som är parlamentariskt sammansatt, har fått i uppdrag att analysera vilka effekter denna utveckling får i olika avseenden, bl.a. vad gäller möjligheterna att uppfylla de jordbrukspolitiska målen. Eftersom livsmedelsindustrin spelar en viktig roll från sysselsättningsoch reginalpolitisk synpunkt, skall även effekterna i detta avseende belysas. Livsmedelskommittén har också fått i uppdrag att göra en samlad översyn av livsmedelsförsörjningens sårbarhet från olika synpunkter. Kommittén skall studera möjligheterna att minska sårbarheten genom att beredskapsaspekterna beaktas på ett tidigt stadium i produktionsoch samhällsplaneringen. Livsmedelskommittén skall presentera sina förslag under hösten 1984. I avvaktan härpå är regeringen inte nu beredd att överväga några åtgärder på området.

Herr talman! Det pågår en omfattande strukturförändring inom livsmedelshanteringen. Därigenom ökar sårbarheten i vårt samhälle i hög grad. Ju längre denna process pågår, desto svårare blir det att korrigera verkningarna. Mot bakgrund av ett omfattande förslag till omstrukturering av Farmeks slakteriverksamhet har jag tagit upp några problem i en interpellation till jordbruksministern. Det aktuella förslaget berör flera regioner. Särskilt hårt drabbas Vimmerby, där verksamheten helt skall upphöra. Jag menar att det är flera problem som aktualiseras. Här drabbas en region som redan har mycket stora arbetslöshetsproblem. Bör inte samhället söka påverka utvecklingen utifrån regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska bedömningar? Den andra och mer vittomfattande problemställningen gäller effekterna på livsmedelsförsörjningen. Sårbarheten är redan stor och ökar ju mer livsmedelshanteringen centraliseras. Avstånden ökar och transporterna förlängs. Detta är en utveckling som pågår inom flera delar av vår totala livsmedelsförsörjning. Det som till synes kan vara ett företags organisationsproblem har betydligt flera dimensioner, som berör samhället i olika avseenden. Det är inte säkert att företagsekonomiska kalkyler är de enda riktiga beräkningarna. Verkningarna för samhället i de avseenden jag här har pekat på måste nog ställas emot dessa. Nu förhåller det sig dessutom så att också de företagsekonomiska kalkylerna har ifrågasatts i det aktuella fallet. Arbetstagarkonsult AB har bl.a. konstaterat att Farmeks strukturplan inte är förankrad i en strategi för verksamheten och att det saknas en analys av lönsamheten för anläggningsstrukturen. Betydande omarbetningar av strukturplanen anses nödvändiga. Från fackligt håll har bl.a. anförts att marknadsanalys, konkurrensanalys och känslighetsanalys saknas. Vad regeringen borde ta fasta på är påpekandet från facket att Farmek bör behålla nuvarande struktur tills man vet mer om omvärlden och påverkan av livsmedelsutredningen och kommande konsumtion. Jag tackar jordbruksministern för interpellationssvaret, men jag måste samtidigt konstatera att han undviker att ta ställning till de konkreta problem som Farmeks planer aktualiserar. Svante Lundkvist noterar att livsmedelsindustrin kännetecknas av en fortgående koncentration såväl av ägandet som av tillverkningen till större och färre enheter. Det är däri problemen ligger. Men hur ser då regeringen på denna utveckling? Det var bl.a. det jag ville höra av jordbruksministern. Nu tycker jag att han gör det litet väl lätt för sig. ”1983 års livsmedelskommitté, som är parlamentariskt sammansatt, har fått i uppdrag att analysera vilka effekter denna utveckling får i olika avseenden”, säger jordbruksministern. I avvaktan härpå är regeringen inte beredd att överväga några åtgärder på området, säger han vidare. Här har vi en viktig frågeställning. Svante Lundkvist är inte beredd att göra något. Facket i Vimmerby vill att Farmek avstår från förändringar tills utredningen är klar. Om jag ställer jordbruksministerns och fackets ståndpunkter mot varandra, så måste jag säga att fackets verkar vara den rimligaste. Det kan inte vara bra att utredningens analyser föregrips så som nu håller på att ske. I direktiven till 1983 års livsmedelskommitté gör jordbruksministern flera viktiga påpekanden om livsmedelsförsörjningens sårbarhet och om förädling och distribution. Vore det inte rimligt, Svante Lundkvist, att regeringen inför planer på betydande omstruktureringar inom livsmedelshanteringen uppmanade vederbörande att avvakta resultatet av kommitténs arbete innan man går till verket?

Herr talman! Livsmedelsindustrin spelar en viktig roll från sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt, sägs det i svaret. Det är vi helt överens om. Slakteriorganisationens verksamhet har haft och har en stor betydelse för hela köttbranschens utveckling och för den rationella kötthanteringen i Sverige. Jämförelser med andra länder med motsvarande fasta regleringar på jordbruksområdet ger vid handen att Sverige ligger långt framme i effektivitet och rationalitet. Jag tror att statens rationaliseringskrav har varit en drivmotor. Näringen har också skickligt utnyttjat de möjligheter som har getts. Jag tog närmast till orda med hänsyn till. att det är glädjande att jordbruksministern i svaret uttalar att livsmedelskommittén skall få arbeta vidare utan att bli av med något material för en snabbare behandling i jordbruksdepartementet. Utredningen skall få arbeta den tid som det är avsett med även dessa svåra problem. Det var en fråga som jag gärna ville ställa, mot bakgrund av att jag vid något tillfälle har sett en uppgift om att antalet kontrollslakterier på 15 år har gått ned från 52 till 46. På så pass lång tid är det trots allt inte så förfärligt många slakterier som har försvunnit. Enligt samma uttalande tycks tendensen vara att det ofta skapas utrymme för att ett mindre, privatägt slakteri kommer till stånd om ett föreningsägt slakteri läggs ned. Är det också jordbruksministerns uppfattning?
Herr talman! Vi är uppenbarligen överens om att det här föreligger ett problem som det finns anledning att studera. Jag knyter inte problemet till något speciellt företag, utan ser det generellt. Det är det som vi skall göra, och det är därför som utredningen har fått dessa direktiv. Det skulle vara konstigt om jag nu, ett halvår innan utredningen är färdig, på något sätt skulle försöka finna åtgärder med vilka jag skulle föregripa utredningens arbete, det resultat som den kan komma fram till och de överväganden som med anledning av utredningen kan behöva göras. Därför är det naturligt för mig att svara som jag har gjort i svaret. Beträffande Börje Stenssons fråga vill jag säga följande. Det kan mycket väl tänkas att det förhåller sig på det sättet att det kan uppstå ett mindre slakteri om man lägger ned ett större slakteri. Det kan jag inte generellt uttala mig om, men jag kan tänka mig att det är en utveckling som kan inträffa.
Herr talman! Nej, givetvis är det inte främst fråga om ett enskilt fall, utan mer om de principiella följder som det enskilda fallet kan aktualisera. Jag tillmäter likväl de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågorna stor betydelse i det konkreta fallet. Vimmerby har drabbats av flera företagsnedläggningar och har en hög arbetslöshet, särskilt bland kvinnorna. Nog måste även sådant vägas in i bedömningarna. Nu förvärras arbetslösheten ytterligare. Då kan regeringen tvingas göra andra insatser. Därför är inte frågan ointressant för regeringens vidkommande. Det kan inte heller vara ett företags enskilda angelägenhet om samhällets sårbarhet ytterligare ökar — vi har ju redan talat om att det är en tendens till ökad sårbarhet. Det är ändå vår mat som det handlar om. Därför bör det vara en angelägenhet för regeringen. Det måste vara otillfredsställande om det pågår en strukturomvandling utanför myndigheternas och regeringens och riksdagens kontroll på ett område som vi i så hög grad har ansvar för. Här får inte regeringen vara passiv. Nu säger jordbruksministern att han inte vill föregripa en utredning, och det är ett vanligt svar. Men sanningen är ju den att det är det som andra krafter gör — man föregriper en utredning. Samtidigt som regeringen åberopar väntade förslag från en utredning vidtar företag i livsmedelsbran schen åtgärder utan att invänta utredningsanalyser och utredningsförslag. Det är faktiskt bl.a. detta saken handlar om, Svante Lundkvist!

Herr talman! I två frågor till justitieministern har Karin Ahrland och Görel Bohlin hänvisat till vissa uppgifter i pressen angående de omständigheter under vilka Sigtuna kommun har tecknat aktier i ett bolag. Enligt vad som uppges skulle kommunstyrelsen ha fattat beslutet om aktieteckningen trots att kammarrätten hade meddelat verkställighetsförbud i avvaktan på att anförda kommunalbesvär prövades. Karin Ahrland har frågat om justitieministern avser att vidta några åtgärder för att förhindra att kommuner på detta sätt kan bryta mot lagen. Görel Bohlin har frågat om justitieministern avser att granska de beskrivna företeelserna och att söka täppa till det glapp i lagstiftningen som tycks finnas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar dem i ett sammanhang. Systemet fungerar så, att kommunmedlemmarna genom att anföra besvär över kommunala beslut kan få besluten prövade av domstol. Vid prövning av sådana s.k. kommunalbesvär bedömer besvärsmyndigheten endast det överklagade beslutets laglighet, inte dess lämplighet. Bifalles besvären kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade beslutet men inte sätta något annat i dess ställe. Vid prövning av kommunalbesvär har besvärsmyndigheten möjlighet att fatta beslut om att det överklagade beslutet t.v. inte skall gälla, s.k. inhibition. Om en kommun handlar i strid mot ett sådant beslut kan detta få följder både för kommunen och för de förtroendevalda som har beslutat i frågan. I första hand har beslutsfattarna att ta sitt politiska ansvar inför väljarna. I vissa fall kan det också bli fråga om skadeståndsansvar eller andra rättsliga konsekvenser. Det fall som Karin Ahrland och Görel Bohlin hänvisar till är f. n. föremål för rättslig prövning. Jag vill därför inte uttala mig i just den saken. Rent allmänt kan jag naturligtvis inte ställa mig bakom ett förfarande som innebär att kommunerna åsidosätter de regler om den kommunala verksamheten som har beslutats av riksdagen. Min uppfattning är att kommunerna lojalt brukar följa dessa regler och alltså väl sköter sina uppgifter som samhällsorgan inom ramen för den kommunala självstyrelsen. Vi har ett system som anger hur kommunerna skall förfara och vilka rättsmedel kommunmedlemmarna har. Jag anser att detta är tillräckligt och är därför inte beredd att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret. Låt mig börja med att nämna några nya fakta i det mål som är grunden till frågan. Jag ställde min fråga den 13 februari. Då hade Sigtuna kommun fått ett beslut av den 23 november, inhiberat den 12 januari. Den 16 januari fattade man ett nytt beslut, som inhiberades av kammarrätten den 24 januari. Den 6 februari fattade man återigen ett beslut, som nonchalerade kammarrättens inhibition och som inhiberades den 16 februari, dvs. efter det att frågan var ställd. Sådana här beslut behöver inte motiveras, men denna gång har man gjort det och sagt direkt ifrån på vilka grunder som kommunen hade överskridit sin befogenhet. Jag tror, herr talman, att Bo Holmberg och jag kan vara ense om att det alltid är värt att diskutera större frihet för kommunerna och därmed mindre krångel och byråkrati. Men även friheten måste ändå ha sina gränser, och i tankar om större frihet kan det rimligen inte ingå frihet att sätta sig över, rent av nonchalera, domstolsbeslut. Det fall som föranledde min fråga tycks enligt uppgifter i pressen inte vara unikt. Jag vill gärna säga till Bo Holmberg att jag har sysslat med kommunalbesvärsprövning i 10—15 år i mitt civila yrke, och med undantag för ett fall som inträffade för 20 år sedan känner jag inte till något liknande. Om jag hade gjort det, skulle jag ändå inte ha väckt frågan — olyckor kan alltid hända. Men nu påstår tidningarna att ett fall som detta inte längre är unikt. Det är därför jag tyckte det var lämpligt att ställa frågan. Om vi skall ha en rättsstat där vi kräver att medborgarna skall följa de lagar som stiftas här i riksdagen, då är det inte för mycket begärt att kommunalpolitiker skall följa kommunallagen. Statsrådet tycks vara ense med mig på den punkten. Jag hade inte heller väntat mig något annat än att han inte kan ställa sig bakom att en kommun åsidosätter kommunallagen — det hade varit underligt om han hade gjort det. Statsrådet hänvisar här till de system och rättsmedel vi har. Men om det i framtiden visar sig att de system och rättsmedel som åberopats inte är tillräckliga och om sådana här historier upprepas och dessa kan styrkas på annat sätt än genom uppgifter i tidningarna, är Bo Holmberg då beredd att vidta några åtgärder?